Herr talman! Jag skall be att få tacka finansministern för svaret. Jag är glad att finansministern visar tveksamhet inför denna: typ av spaningsmetoder som kronofogdemyndigheten i Sollentuna har uppvisat. Jag hade dock varit ännu gladare om han hade varit litet mindre tveksam och litet mer besluten i sin vilja att dra en gräns mellan det som myndigheter skall göra gentemot medborgarna och det som de inte skall göra. Vad som faktiskt händer är att man på fullt allvar diskuterar och dessutom genomför flygspaning-satellitspaning. Man hejdar bilar, oavsett om föraren är misstänkt för någonting eller ej och kontrollerar om vederbörande har skatteskulder eller ej. Man videofilmar. Allt detta är uttryck för en typ av utveckling som karakteriserar en del myndigheter i Sverige och där den socialdemokratiska regeringen inte kan frånsäga sig sitt ansvar. Man stimulerar till effektivitet — så långt att man går rättssäkerheten för när. Detta ger lätt en känsla av 1984. Jag skulle vilja fråga finansministern: Om det är så att finansministern känner tveksamhet, varför då inte se till att de kronofogdemyndigheter som är intresserade av denna typ av spaningsmetoder väntar tills JO har sagt vad JO tycker om dessa spaningsmetoder? Eller varför inte redan från början göra det mycket klara politiska ställningstagandet att dra en gräns mellan människornas krav på rättssäkerhet och det som myndigheter får göra? Den typ av verksamhet som den aktuella kronofogdemyndigheten utövar leder till en centralisering av spaningsverksamheten. Det blir register och övervakning när man genomför utmätningsverksamheten. Utrymmet minskar för mänskliga hänsyn gentemot dem som det gäller, för det är inte'bara nattsvarta gangstrar som drabbas av kronofogdemyndigheten. : Jag skulle vilja fråga finansministern vad han under mellantiden och efter det att JO har yttrat sig avser att göra för att myndigheternas krav på effektivitet inte skall leda till att man eliminerar utrymmet för mänskliga hänsyn mot dem som man skall utmäta hos. Jag vill också fråga hur finansministern ser på den rättsosäkerhet som i dag finns, genom att i alla fall denna kronofogdemyndighet i Sollentuna använder sig av spaningsmetoder som innebär att man förutsätter att alla människor är skyldiga tills motsatsen har bevisats. Det är litet farligt, herr talman, när nian tillåter myndigheter att skapa denna stämning och låter deras verksamhet kännetecknas av en tro på att det bara finns två typer av medborgare, nämligen skyldiga och ännu icke avslöjade. Jag är glad att finansministern känner tveksamhet inför denna typ av spaningsmetoder, men jag skulle också uppskatta om finansministern här i dag ville klart deklarera att han anser det helt olämpligt att en kronofogdemyndighet utnyttjar sådana här spaningsmetoder, åtminstone tills JO har sagt sitt. Ännu gladare skulle jag bli om finansministern deklarerade som sin avsikt att slå vakt om rättssäkerheten i detta fall.

Herr talman! Först vill jag göra klart att det har ägt rum en flygning. Den skedde som ett rent experiment av ifrågavarande kronofogdemyndighet. Jag har ingen anledning att anta någonting annat än att det får stanna vid ett experiment, särskilt som justitieombudsmannen håller på att granska denna fråga. Men jag tycker att Gunnar Hökmarks inlägg påkallar en mera principiell reflexion. Hökmark försöker skapa ett intryck av att om vi får ett effektivare indrivningsväsende blir det omänskligt och kommer att ske mängder av övergrepp mot enskilda människor. Och själva kravet på effektivitet skulle på ett sätt innebära att man utgår från att alla är förbrytare tills motsatsen har bevisats. Det är lätt att göra sådana allmänna uttalanden och på det sättet skapa misstänksamhet inför ett arbete som bedrivs av myndigheter. Dessa måste otvivelaktigt ha upplevt det så, att just denna riksdag faktiskt har ställt krav på dem att försöka få alla dem som mer eller mindre medvetet dragit på sig stora skatteskulder att betala dem. Jag tror och hoppas att Gunnar Hökmark missförstått läget, om han tror att tekniken begränsar utrymmet för mänskliga hänsyn. Det gör den inte alls. Utrymmet för mänskliga hänsyn avgörs av de människor i administrationen och i förvaltningen som har att handlägga de ärenden det gäller. Tekniken kan vara ett medel för dem att öka det utrymmet genom att de på ett arbetsbesparande och enkelt sätt kan ta reda på var de skall göra sina insatser, så att de inte behöver lägga ner arbete på sådant som sedan visar sig vara felaktigt. Misstänkliggörandet av myndigheterna på den här punkten är trist — om det inte är så att man menar att bovarna skall slippa undan.

Herr talman! Finansministern nämner att flygningen var en engångsföreteelse. Det är möjligt. Men jag har här framför mig ett svar från sagda kronofogdemyndighet på JO:s remiss — jag skall givetvis inte gå in på innehållet i den, eftersom den inte i övrigt finns tillgänglig — och den inrymmer en närmast lidelsefull kärlek till de olika typer av spaningsmetoder som ny teknik möjliggör. Jag är fullt medveten om att det är viktigt att bekämpa ekonomisk brottslighet liksom all annan brottslighet, men ju starkare krav som ställs när det gäller att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, desto starkare krav måste samtidigt ställas på att rättssäkerheten skall värnas. Annars riskerar man att skapa en stämning och ett arbetssätt hos myndigheterna som innebär att de säljer ut rättssäkerheten för att till varje pris uppnå effektivitet. Jag skulle vilja fråga finansministern om det inte är så att också han ser denna konflikt mellan effektivitet och rättssäkerhet. I fråga om tekniken och utrymmet för mänskliga hänsyn vidhåller jag att ju mer en myndighet av det slag som kronofogdemyndigheten är börjar använda sig av teknik, desto mer minskas utrymmet för mänskliga hänsyn. Ett exempel på det hade vi för någon vecka sedan. Man hade gjort utmätning hos en ung moder för obetalda böter på grund av att hon inte lämnat ifrån sig sitt barn enligt domstolsförordnande. Jag skall inte gå in på den historien, men i all sin tragik visar den att det kan vara lätt för myndigheter att hänvisa till datorer och andra tekniska hjälpmedel, om man inte sätter mycket starka spärrar för vad de får lov att göra. Ännu viktigare än att bekämpa ekonomisk brottslighet är att se till att man värnar rättssäkerheten i vårt samhälle. Ser finansministern ingen konflikt mellan effektivitet och rättssäkerhet?
Herr talman! Jag har aldrig hört någon högerman säga annat än att han är emot varje form av ekonomisk brottslighet, samtidigt som han bekämpar varje form av ingripande mot denna brottslighet. Så har det alltid varit, och så kommer det tydligen att förbli. Gunnar Hökmark skall vara så vänlig och skilja mellan mänskliga hänsyn och rättssäkerhet. Jag hävdar att tekniken inte begränsar utrymmet för mänskliga hänsyn. Det som hände i det fall Gunnar Hökmark relaterade anser jag vara ett utmärkt uttryck för att myndigheten i fråga sökte dölja sig bakom tekniken i stället för att erkänna att tekniken hade gett den fulla möjligheter att visa mänskliga hänsyn. Sedan vill jag säga att det i vårt samhälle alltid finns konflikter mellan de krav vi ställer på effektivitet och människors anspråk på att skyddas av lagar och myndigheter. Jag kan inte se att rättssäkerheten när det gäller indrivning av skulder och fordringar påverkas av tekniken annat än i de fall där man uppenbart missbrukar den. Om Gunnar Hökmark skall fortsätta att antyda att kronofogdemyndigheten i Sollentuna har åsidosatt rättssäkerheten, får jag be honom utforma sina anklagelser och framföra dem i behörigt forum.
Herr talman! Jag vill nog ändå vidhålla att den typ av teknik som en kronofogdemyndighet använder också styr dess sätt att arbeta. Koncentrerar man sitt arbete på en lång rad tekniska hjälpmedel, som dessutom ger tillfälle till mycket generella kontrollmetoder, riskerar man att i sitt sätt att förhålla sig till medborgarna bli mer generell, visa mindre mänsklig hänsyn och då och då överträda det som rättssäkerheten kräver. I vad gäller kontroll av icke oskyldiga människor anser jag, herr finansminister, att sådan kontroll”är svår att förena med de krav på rättssäkerhet som vi har i vårt land. Jag vidhåller denna uppfattning. Jag vill också säga att Kjell-Olof Feldts påstående, att alla högermän alltid har sagt sig vilja bekämpa ekonomisk brottslighet men alltid tagit avstånd från tekniska hjälpmedel, måhända är riktigt. Jag tycker att man alltid skall bekämpa all typ av ekonomisk brottslighet — ja, all typ av brottslighet. Men jag anser också att det bör finnas krav på rättssäkerhet. Jag hade varit glad om finansministern hade talat lika mycket om de kraven som om kraven på effektivitet.
Herr talman! Jag vill utvidga mitt påstående om högermännen. Det är inte bara tekniska hjälpmedel ni motsatt er — ni har motsatt er varje form av ingripande mot ekonomisk brottslighet: skärpning av lagstiftning, ökade kontroller och andra åtgärder. Nu har ni hittat en variant, där ni kan hänvisa till skönlitterära fenomen av typen ”1984” för att angripa just datatekniken, som har mycket litet med frågan om rättssäkerheten att göra. Först och främst handlar det hela om hur vi själva stiftar lag, sedan om hur vi uppfostrar och utbildar våra ämbetsmän, myndigheter och byråkrater. Visst hittar vi i det sammanhanget både okänsliga människor och dålig lagstiftning. Då ankommer det på oss att ändra på detta. Det är det arbetet jag vill bedriva, och jag kommer att bekämpa varje antydan till att rättssäkerheten åsidosätts. Men svepande påståenden om att en viss typ av spaningsteknik skapar rättsosäkerhet vill jag bestämt tillbakavisa.
Herr talman! Jag vill nog vidhålla att flygspaning, satellitspaning, videofilmning och många av de andra arbetsmetoder som det här gäller faktiskt kan vara ett hot mot rättssäkerheten. Och det bör bekämpas. Jag vill mycket bestämt säga emot finansministern, när han påstår att vi moderater har motsatt oss olika åtgärder för att komma till rätta med ekonomisk brottslighet. Det är fel, och det vet finansministern. Däremot har vi gått emot den typ av lagstiftning som innebär generalklausuler och som ger utrymme för myndigheter att bete sig illa. Det kanske är så att skillnaden mellan finansministern och mig är att medan finansministern tänker mer på hur viktigt det är att myndigheter skall kunna klämma åt dem som är skyldiga, så tänker jag litet mer på hur viktigt det är att värna dem som är oskyldiga.
Herr talman! Jag blir något upprörd över den dialektiska taktik som Gunnar Hökmark tillämpar. Om man inte är beredd att anklaga myndigheter och alla möjliga för att rättssäkerheten hotas, då är man heller inte beredd att skydda de oskyldiga, menar Gunnar Hökmark. Vad är det för slags bevisföring?

Herr talman! Moderata samlingspartiet har medverkat till att man i dag t.ex. har fler tjänster inom polisen när det gäller att bekämpa ekonomisk brottslighet. I vad gäller den rättsosäkerhet som blivit en följd av nya spaningsmetoder kan jag hänvisa till det faktum att den övervägande delen av landets kronofogdemyndigheter mycket bestämt tar avstånd från den typ av spaningsmetoder som har introducerats i Sollentuna. De tar avstånd från de metoderna på rättssäkerhetens grunder. Finansministern är bara tveksam till dessa åtgärder. Där finns också en skillnad i synen på rättssäkerheten.

Herr talman! Lennart Pettersson har frågat mig om regeringen avser att framlägga förslag till riksdagen som minskar de stora skatteförmåner när det gäller förmögenhetsbeskattningen som nu ges till köpare av aktier som noteras på börsens s.k. OTC-lista. Värderingen i förmögenhetsskattesammanhang av aktier i icke börsnoterade bolag sker utifrån ett till 30 26 reducerat substansvärde. Motivet för den förmånliga värderingen är att skatten — om företagets fulla värde utgjorde beskattningsunderlag — skulle kunna medföra en tung belastning på företaget som sådant. Genom lagstiftning våren 1982 klargjordes att denna förmånliga värderingsnorm också fick tillämpas om aktierna i ett bolag omsätts på kapitalmarknaden vid sidan av fondbörsen. Härigenom blev det möjligt för en ägare till ett familjeföretag att sälja ut en del av familjens aktieinnehav på marknaden utan att förmögenhetsskattesituationen ändrades. Detta var en av flera åtgärder som vidtogs för att bana vägen för en marknadsmässig handel i aktier i medelstora familjeföretag, en handel som i sin tur kan underlätta dessa företags riskkapitalförsörjning. Vad jag nu har angivit utgör bakgrunden till den f. n. snabbt expanderande OTC-marknaden. Denna aktiehandel och de skattemässiga förutsättningarna som gäller för den har givit upphov till en hel del debatt under senare tid. Jag kan hålla med om att vissa företeelser ger anledning till tveksamhet. Enligt min mening är det exempelvis klart olämpligt att mycket stora företag söker sig till OTC-marknaden. Det är naturligt att handeln i dessa företags aktier sker på Stockholms fondbörs. Jag vill emellertid erinra om att OTC-handeln sker under bankinspektionens tillsyn. Inspektionen har hösten 1982 utfärdat rekommendationer för OTC-handeln och har f. n. diskussioner med företrädare för fondhandeln om rekommendationerna bör ändras eller kompletteras. Även från regeringens sida följs utvecklingen fortlöpande. Här kommer givetvis också en bedömning av förmögenhetsbeskattningens effekter in i bilden. Innan ytterligare erfarenheter vunnits är jag emellertid inte beredd att ta ställning till om lagstiftningsåtgärder av det slag som Lennart Pettersson åsyftar är påkallade.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

De höjda kurserna i kombination med enprocentshöjningen av förmögenhetsskatten innebär dock att staten kommer att få in en del ökade skatteinkomster. När det gäller vanliga börsaktier tvingas aktieägarna att ta upp det fulla aktievärdet i sin förmögenhetsdeklaration. Men, herr talman, det finns en aktielista på vilken man kan köpa aktier, som i genomsnitt endast behöver tas upp till en tiondel av värdet i förmögenhetsdeklarationen. Det gäller den snabbt växande OTC-listan, till vilken företagen står i kö. Här gäller nämligen fortfarande den mycket gynnsamma familjebolagsbeskattningen, trots att man gått in på börsen. Jag kan ha en viss förståelse för att dessa regler skall fortsätta att gälla för familjeföretagens huvudaktieägare, även sedan företaget har introducerats på börsen. Däremot kan det inte vara rimligt med dessa gynnsamma skatteregler för rena aktieplacerare och för s.k. skatteplanerare. Det är orimligt med hänsyn till de förmögenhetsskatteregler som gäller för vanliga börsaktier, liksom ur fördelningssynpunkt. Statsrådets svar innebär att regeringen t. v. håller frågan om förmögenhetsskattevärderingen öppen. Jag noterar det. För min del anser jag att vi redan nu mycket klart kan se vart utvecklingen är på väg. Detta är alltså någonting som enligt min mening skattemässigt bör korrigeras. Det finns några nyckelord i finansministerns svar, nämligen att regeringen vill ha ytterligare erfarenheter av utvecklingen. Jag vill fråga finansministern: Vad innebär det hela tidsmässigt? Hur lång tid behöver finansministern på sig för att vinna de ytterligare erfarenheter i den här frågan som han talar om i sitt svar?
Herr talman! I första hand vill jag se vad som händer inför årsskiftet och hur stor del av köp av OTC-aktier som kan hänföras tills.k. skatteplanering i syfte att undgå förmögenhetsskatt. Det borde i så fall avspeglas i att det så småningom sker utförsäljningar av dessa aktier med betydande kursfluktuationer på marknaden. Därmed är marknadens syfte till en del förfelat. Jag kan hålla med Lennart Pettersson om att — det har jag sagt tidigare i andra sammanhang — om det visar sig att OTC-marknaden framför allt blir en tillflykt för skatteplanering, då har den förfelat sitt syfte och kommer även att skada de företag som på mycket sakligt berättigade grunder har sökt sig till denna marknad för att skaffa sig ett ökat riskkapital. Skulle det visa sig att detta blir effekterna av skattereglerna, kan vi naturligtvis inte vara overksamma från statsmakternas sida. Men jag vill alltså se hur det här utvecklas under den närmaste tiden. Någon tidsgräns för ställningstagande kan jag tyvärr inte ange i dag.
Herr talman! Finansministern har lämnat en uppgift beträffande tiden, nämligen årsskiftet. Hur skall man då tolka detta? Om kurserna faller efter nyåret, är det enligt finansministern ett tecken på att man behöver ingripa, därför att OTC-listan icke bör förbli ett skatteplanerarnas paradis, som finansministern har uttryckt det i annat sammanhang. Men om kurserna inte faller, herr finansminister, hur skall man då tolka det? Det innebär ju att de förmåner som de nuvarande mycket gynnsamma skattereglerna ger jämfört med vanliga börsaktier alltså inte bara kommer att bestå, utan de kommer dessutom att utvidgas. I bägge fallen, herr talman, anser jag att det är klart berättigat att gå in och korrigera de gynnsamma skattereglerna.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig om jag har för avsikt att vidta åtgärder för att förändra sekretessreglerna för bankinspektionen. Frågan är ställd mot bakgrund av att bankinspektionens erinringar i etikfrågor mot banker och andra företag som står under inspektionens tillsyn sägs vara sekretessbelagda. Ernestam har påpekat att saken kan gälla kritik som från allmänhetens synpunkt är av stort intresse eller frågor om brott och skatteflykt. Bestämmelser om sekretess i bankinspektionens tillsynsverksamhet finns i 8 kap. 5 § sekretesslagen . De uppgifter som skyddas är i första hand affärseller driftförhållanden hos den som är föremål för tillsynen. Sekretessen är här inte absolut. Den gäller bara om det kan antas att banken skulle lida skada om uppgiften röjs. Sekretess gäller också för uppgift om ekonomiska och personliga förhållanden för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelser med banken, dvs. bankens kunder. Sekretessen är i detta fall absolut och inte beroende av att det kan antas uppkomma skada om uppgiften röjs. Frågor som bankinspektionen behandlat i enskilda ärenden och som är av mera principiellt intresse brukar inspektionen ta upp i de etikmeddelanden som inspektionen utfärdar och tillställer bankerna. I dessa lämnas en redogörelse för förhållanden som föranlett kritik från bankinspektionen utan att inblandade parter namnges. Meddelandena är avsedda som vägledning för bankerna i deras verksamhet. Eftersom dessa meddelanden är offentliga, kan de också tjäna som upplysning för allmänheten. Den sekretess som kan gälla i enskilda ärenden hindrar alltså inte att de principiellt intressanta frågor som ärendena har väckt kommer till allmän kännedom. Jag vill också framhålla, att även om vissa uppgifter om en bank eller en kund är sekretessbelagda, kan inspektionen vid misstanke om brottsligt förfarande göra en anmälan om förhållandet till polis eller åklagare. I förhållande till polis och åklagare kan således sekretessen få brytas. För min del anser jag att sekretessreglerna för bankinspektionen i här berörda hänseenden fungerar fullt tillfredsställande. Jag har därför inte för avsikt att vidta åtgärder för att förändra dem.

Herr talman! Jag tackar för finansministerns svar på min fråga om sekretessreglerna för bankinspektionen. Våra banker är och skall vara fritt arbetande företag. De skall arbeta efter de principer som gäller i en marknadsekonomi. För bankväsendet och dess olika former finns en särskild lagstiftning, och bankinspektionen har i uppdrag att följa och kontrollera bankernas verksamhet. För inspektionen gäller också sekretesslagen. Det är självklart, eftersom den enskildes personliga och ekonomiska förhållanden berörs. Bankinspektionens offentliga tillkännagivanden görs, som finansministern sade, i s.k. etikmeddelanden. Det kan där gälla policyfrågor men också kritiska synpunkter i förhållande till någon banks handläggning av ärenden. Jag har ställt den här frågan till finansministern eftersom jag har erfarit att det just nu råder en mycket stor oklarhet hos allmänheten om bankinspektionen och dess uppgifter och om hur etikreglerna skall vara normgivande för allmänheten. Jag tror att den här osäkerheten i mycket stor utsträckning beror på sekretessreglerna. Man upplever många gånger att de upplysningar som inspektionen lämnar är ofullständiga, eftersom stora delar av beslutskomplexen är och skall vara sekretessbelagda. Ibland redovisas uttalanden portionsvis: En från början kortfattad redovisning kompletteras med en mer utförlig. Jag tror att det vore angeläget att så snart som möjligt ge en fullständig redovisning i olika frågor, inte minst när det gäller de fall där bankinspektionen mycket klart kan konstatera redan från början att det gäller brott eller t.ex. grav skatteflykt. Med skatteflykt menar jag då inte sådan normal planering som är anpassad till gällande lagstiftning utan brott emot banklagstiftningen. Sekretesslagen ger också möjligheter till eftergift från den person till vars förmån sekretessen gäller. Sådana kontakter kan vara värdefulla, eftersom det också för berörda personer ibland kan vara viktigt att motverka ryktesspridning genom att korrekt sakinformation kan lämnas så snart som möjligt och då också offentligt. Till detta kommer, herr talman, också den osäkerhet som allmänheten många gånger känner inför bankernas handläggning av ärenden. En bank har naturligtvis full rätt att vägra kredit, om säkerheten inte anses betryggande eller om banken har bristande likviditet för långivning. Den enskilda människan känner då stor osäkerhet. Därför är det angeläget att inspektionens etikmeddelanden i policyfrågor på ett bättre sätt blir tillgängliga och kända för så många låntagare som möjligt och att sekretessdimman, som finns även kring dessa meddelanden, skingras så långt som möjligt. Jag vill fråga: Är finansministern beredd att medverka till detta?
Herr talman! Jag tyckte att jag i mitt svar gav ungefär de besked som här efterlystes. Jag vet inte vad som menas med att sekretessdimman skall lättas. Det bankinspektionen har att hålla sig till är att inte avslöja en enskild kunds förhållande till banken. Och såvitt jag förstår kan det aldrig vara något problem att — utan att behöva avslöja enskilda personers förhållanden — fullt klargöra vad bankinspektionen menar med den kritik som inspektionen framför till banker. Att sprida upplysning om innehållet i etikmeddelandena till bankerna utgår jag från ligger framför allt i bankernas intresse, så att allmänheten är väl underkunnig om vad en bank får och inte får göra. Oftast är det ju kunderna som vill få en bank att göra sådant som bankinspektionen inte gillar. Det borde alltså vara bankerna som har det största intresset av att deras kunder vet vad som ligger inom ramen för bankens befogenheter och etiska regler.
Herr talman! Jag tackar för de kompletterande synpunkterna. Bankernas kontakter med allmänheten är ofta knutna till tillfällen då bankerna t.ex. vill öka sin inlåning. Då annonserar de och ger upplysningar om låneräntor och annat. Är man tillräckligt snabb kan man få en belöning, kanske i form av en kulspetspenna. Är man något flitigare kan man kanske få en sparbössa. Men den djupare information som jag talar om här, om bankernas roll i samhället, upplever jag att många människor saknar. Därför tycker jag att det är tillfredsställande att finansministern nu så klart har sagt att det är bankernas uppgift att också ge den informationen och på det sättet se till att etikmeddelandena även kommer till den vanliga låntagarens kännedom.

Herr talman! Inga-Britt Johansson har frågat mig om det finns någon möjlighet att snabbt sätta in åtgärder mot viss typ av marknadsföring av kontokortskrediter och om det är möjligt att ge kontokortskommittén i uppdrag att med förtur behandla frågan om kontohavares betalningssvårigheter och de åtgärder som behövs i samband med dessa. Hon ger ett par exempel på den marknadsföring hon avser. Det ena är ett erbjudande att köpa möbler för 10 000 kr. och låna samma summa kontant. I det andra exemplet gäller det en uppmaning att sända in en ansökan för att få en check på 3 000 kr. per post — effektiv ränta över 30 96. Först vill jag påminna om att konsumentkreditlagen och marknadsföringslagen innehåller regler rörande bl.a. marknadsföring som kan vara vilseledande eller på annat sätt otillbörlig mot konsumenter. Vidare har konsumentverket och bankinspektionen enligt sina instruktioner att på olika sätt ta till vara konsumenternas intressen. Myndigheterna bedriver mot denna bakgrund en allmän marknadsövervakning på sina områden och tar upp överläggningar med företagen om diskutabla typer av marknadsföring. För egen del vill jag gärna säga att jag delar den olust som Inga-Britt Johansson uppenbarligen känner inför den typ av aggressiv marknadsföring som hon har givit exempel på i sin fråga. En sanering på området är angelägen. Jag förutsätter att berörda myndigheter vidtar de åtgärder som är påkallade. Skulle de därvid upptäcka luckor i lagstiftningen som bör täppas till, kan man utgå från att behovet av lagändring anmäls till regeringen. När det gäller den andra frågan kan jag nämna att kontokortskommittén har i uppdrag att just kartlägga kontohavares betalningssvårigheter och lägga fram förslag till lämpliga åtgärder, om så behövs. Kommittén kommer att lägga fram sitt slutbetänkande senast den 1 april 1984. Något uppdrag om förtursbehandling av frågan behövs alltså inte.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

Observera att du även kan köpa mat och cigarretter på vårt konto! Köp och låna motsvarande summa! Förra veckan visade man i lokal-TV hemma att summorna var uppe i 40 000 kr. Och precis till julhandeln kom då Interkonto med sitt erbjudande, där man påstår att man har gått ut till människor över 25 år med en skaplig ekonomi, men som man förstår behöver lite extra pengar. Jag vet att man har gått ut till personer i ännu lägre åldrar. Jag har i min bekantskapskrets ett 21-årigt sjukvårdsbiträde som har fått just detta erbjudande. Tydligen håller man sig också inom de regler som finns. Konsumentsekreterarna ute i landet har vänt sig till konsumentverket och försökt att få stopp på den här typen av marknadsföring. Men tydligen har några felaktigheter i strid med gällande lagstiftning inte hittats. Uppenbarligen ser berörda myndigheter inte lika allvarligt på de här frågorna som jag och tydligen även finansministern gör. Jag hade hoppats att finansministern skulle utlova att om det inte händer något på frivillig väg skulle regeringen ta ett initiativ. Vi förstår kanske allesammans att det är svårt för människor med svag ekonomi att motstå sådana här erbjudanden, när de dimper ner i brevlådan precis när man försöker lägga upp en vettig budget inför julhandeln. Socialtjänstemännen upplever de problem som följer av betalningssvårigheterna. T. o. m. till länsrätten, där jag själv sitter, har vi den senaste tiden fått in ärenden beträffande människor som försökt klara sin ekonomi genom banklån och liknande och som inte kunnat motstå direkterbjudandena från kontokortsföretagen utan fallit i fällan igen och sedan fått nej hos socialnämnderna till vidare hjälp. Det är helt naturligt att vi måste försöka hjälpa våra svagaste konsumenter, och det är därför också helt naturligt att det är nödvändigt för oss att snabbt vidta åtgärder. Kontokortskommittén säger att man ännu inte börjat behandla frågan om de köpsvaga grupperna, men eftersom finansministern lovar att det hela skall vara klart före den första april tar jag för givet att utredningen hinner bli färdig.
Samtidigt satsar vägverket stora belopp i en utlandsverksamhet, som av många bedöms som ett vågspel. Vill statsrådet redogöra för dels statens del i SweRoads kostnader för projekteringar och byggnadsföretag från början, dels vart vinsten från verksamheten går?
Herr talman! Tore Nilsson har frågat mig om jag vill redogöra för dels statens del i SweRoads kostnader för projekteringar och byggnadsföretag från början, dels vart vinsten från verksamheten går. SweRoad bildades för drygt ett år sedan. Staten har hittills satsat 600 000 kr. i bolagets aktiekapital inkl. reservfond. På tilläggsbudget I föreslås nu en höjning av aktiekapitalet till 2 milj.kr. När det gäller Tore Nilssons andra fråga om vart vinsten från verksamheten går finns inget generellt svar, speciellt inte i uppbyggnadsskedet av företaget. På litet längre sikt — efter att viss konsolidering skett — bör en del av vinsten kunna stanna i vägverket. Resterande vinstmedel bör föras till statsbudgetens inkomstsida.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Jag vill genast säga att både jag och Curt Boström kommer att få vänta länge på vinsten. Det som utlöste min fråga var en artikel i tidningen Statsanställd, De hotade vägarna. Det är ett av de oerhört många vittnesbörden om att våra vägar har mycket allvarliga skador och att pengarna inte räcker till. Man frågar sig hur det hela skall sluta. För snart två år sedan lade regeringen fram en proposition om exportverksamhet inom väghållningsområdet, som jag har med mig här. Jag finner i tidningen Vårt verk från vägverket en artikel under rubriken Vägverket går utomlands, och i ett annat nummer av samma tidning finns en artikel med rubriken Rivstart för SweRoad. Jag har också läst att vägverket vill projektera broar, exempelvis vid Gibraltar. Det sägs att det är stora utsikter till att allt detta skall ge en mycket bra verksamhet och att vi kanske har folk hemma som just nu inte kan sysselsättas och som kan vara utomlands i stället. — Men det gick inte alls! ”Vägverket fick nobben” står det i en rapport. Vidare har man startat verksamhet i Zimbabwe. I Vårt verk heter det: ”Hjulen börjar rulla — men inte utan möda.” Vi vet att det är mycket riskabelt att vara där nere, och man kan ställa frågan: Skall svenskarna syssla med detta? I ett senare nummer av samma tidning heter det: ”Ny chef för SweRoad.” Och för ett par veckor sedan gick rykten om att man begärt ytterligare 5 milj.kr., eftersom kapitalet var slut. Jag tänker då på vägarna hemma och överallt i vårt land och gör reflexionen: Skall verkligen svenska staten blanda sig i det här? Är det verkligen en riktig verksamhet? Jag vet att det finns svenskar som kan den här typen av företagsamhet. Låt oss i stället underlätta för dem. Låt oss se till att de kan få möjlighet att bygga vägar. Men jag tycker rent principiellt inte att ett statligt verk skall delta i sådan här verksamhet. Jag vill ärligt erkänna att jag redan från början var emot den — jag tycker att det är mycket verklighetsfrämmande att staten skall bedriva denna verksamhet. Här talas det om 600 000 kr., men vi skall komma ihåg att det hela indirekt har kostat mycket mer: folk som varit utlånade, traktamenten osv. Det blir således en mycket dyr verksamhet. Jag vill säga än en gång till kommunikationsministern: Det skall bli roligt om vinsten en dag kommer. Men jag tror aldrig att den gör det — bara förluster. Det vore kanske mycket klokt att se till att SweRoad så fort som möjligt går till historien.

Herr talman! Jag kan försäkra Tore Nilsson att SweRoads verksamhet har varit mycket framgångsrik. Det är inte så att den verksamheten på något sätt belastar anslagen för väghållning i Sverige. För den händelse Tore Nilsson tror det vill jag omedelbart försäkra att så inte är fallet. Jag har själv varit i tillfälle att på senare tid besöka ett antal länder, där SweRoads verksamhet — det vill jag försäkra — haft mycket stor betydelse, inte minst för svensk export. Det är ett mycket stort intresse, Tore Nilsson, från svenskt näringslivs sida för ett samarbete med SweRoad. SweRoad har haft en framgångsrik verksamhet, trots den korta tid det har funnits. Att man nu gör bedömningen — den kommer förhoppningsvis även riksdagen att göra rätt snart — att man behöver en kapitalförstärkning ser jag snarast som ett tecken på att man har lyckats i den verksamhet som man föresatt sig att sköta. Det är fråga om att skapa en bättre likviditet. Jag är förvånad över att Tore Nilsson på något sätt med detta knyter ihop de svårigheter vi har på grund av ett eftersatt vägunderhåll. Tore Nilsson borde rimligtvis också under de borgerliga regeringsåren ha varit uppe i kammarens talarstol och klagat över vägunderhållet — det var ju egentligen då som vägunderhållet blev eftersatt. Med SweRoads verksamhet går vi ut i världen och visar på den kompetens och det kunnande som finns hos SweRoad. Med hjälp av det kommer vi att kunna gå in på en marknad som vi kanske tidigare inte haft möjlighet att beträda. Det vet svenskt näringsliv, och därför är man ytterligt angelägen att få vara med när SweRoad bjuder ut sina tjänster.
Herr talman! Det är trevligt att kommunikationsministern ännu är optimist. Att han talar om svensk export är också bra. Jag kan försäkra Curt Boström att jag även under den borgerliga regeringen — det var för resten den som framlade propositionen om SweRoad — var uppe och talade i den här frågan. Jag tror på svensk företagsamhet och på svenskt kunnande. Jag vet att det finns en lång rad företag som jobbar där ute och gör det bra. Men jag är mycket tveksam till att ett statligt verk, som samtidigt har egenskapen att vara myndighet, skall vara med på det här området och till detta använda personal som egentligen skulle verka för att våra svenska vägar och vägförhållanden skall bli bättre. Jag är alltså emot själva idén, och jag säger det ärligt. Jag har också ett mycket djupt tvivel på att det någonsin skall ge en utdelning som motsvarar kostnaderna. Inte kan Curt Boström heller förneka att det har förekommit en rad projekteringar som kostat stora pengar och givit ingenting. Det kan ju hända vem som helst. Det finns svenska företag som upplevt det på andra områden. Men det kunnande och den teknik det är fråga om finns ju hos företagen, och behöver de pengar, hjälp eller lån kan det ordnas på annat sätt än genom att på det här sättet sätta in människor från våra egna verk i verksamheten. — Det är min syn på saken.
Herr talman! Om Tore Nilsson tror på svenskt näringsliv skulle Tore Nilsson, tycker jag, vara glad över att SweRoads verksamhet finns. Svenskt näringsliv är mycket angeläget att samarbeta med SweRoad. Dess kunnande har i många fall hjälpt svenskt näringsliv att i olika delar av världen träffa kundgrupper som man eljest inte skulle kunna nå. Jag tycker att vi har anledning att hjälpas åt och se till att vi kan bredda exportverksamheten. Detta är en tjänsteexport som jag tror kommer att ha mycket stor framgång.
Herr talman! Vi torde inte komma så långt i debatten här. Men jag vill säga att jag tror på svenskt näringsliv, och jag tror även på svensk tjänsteexport. Jag tror emellertid inte att statliga tjänstemän skall lånas ut på det här sättet. Finns det för många tjänstemän på ett område kan man kanske banta verket just där, och då blir det måhända pengar över för en del annat. Det kan hända att man från det svenska näringslivets sida säger att det är fråga om intressanta projekt. Men jag tror att om vi gör förhållandena gynnsamma för svenskt näringsliv då det gäller utlandsetablering, skattefrågor och olika bestämmelser om näringslivets verksamhet, så tar näringslivet lika gärna emot den formen av hjälp, om vi nu skall kalla det så, eller om vi i stället skall säga samarbete.

Herr talman! Sigvard Persson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att i fortsättningen förhindra och åtgärda sådana olägenheter och skadeverkningar som nu förorsakas av saltet som halkbekämpningsmedel på våra vägar. I vinter kommer ca 1 700 mil av vägnätet att saltas. Det är framför allt högtrafikerade vägar i Sydoch Mellansverige som berörs. Jag är medveten om de olägenheter som saltningen innebär med bl.a. skador på fordon, vägar och broar. Den enda möjligheten att undvika de problem som Sigvard Persson tar upp är att sluta med saltningen av vägarna. Om det hade funnits någon annan metod att till rimliga kostnader klara halkbekämpningen så skulle vägarna inte behöva saltas. För att både minska olägenheterna med och kostnaderna för saltningen har vägverket successivt minskat saltmängden. Beroende på väderoch halksituationen sprids numera endast mellan 6 och 25 g/m?, vilket är en mycket låg siffra internationellt sett. Ett annat verkningsfullt sätt att minska saltanvändandet är att förbättra prognoserna och kunskaperna om väglaget. Därför utvecklas nu system med automatiska halkvarningsanläggningar. Med väl fungerande klimatstationer som ger förbättrad kunskap om väglaget kan vägverkets beslut i många fall bli att låta saltbilen stå kvar i garaget. Det är känt sedan ett antal år tillbaka att vägsalt kan ge skador på betongbroar. Vägverket har därför inlett en stor studie, som skall omfatta ca 6 000 broar, för att närmare kartlägga skadornas karaktär och omfattning. Vägverket har i sin ordinarie budget ökat insatserna för brounderhåll, men anser det ännu för tidigt att förutsäga omfattningen av de insatser som behövs i framtiden för brounderhåll. Pågående undersökningar måste först avvaktas.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det är positivt så till vida att kommunikationsministern tycks vara medveten om de här problemen och olägenheterna och att man tydligen tagit fasta på generaldirektör Örtendahls larmrapport om att det gäller att se upp med förhållandena i fråga om våra broar. Men i stort sett hänvisar kommunikationsministern till pågående utredningar. Jag vill nu bara starkt understryka att det gäller för kommunikationsdepar tementet att driva på frågans vidare handläggning och att vidta konkreta åtgärder. Att saltet som halkbekämpningsmedel har skadeverkningar är ingen ny upptäckt, utan detta har tvärtom påpekats sedan flera år tillbaka i olika sammanhang. I otaliga artiklar i dagspress och tidskrifter har skadeverkningarna uppmärksammats, liksom i motioner på kommunoch riksplanet. I min hemkommun Landskrona tog jag upp frågan i en motion i kommunfullmäktige redan 1979, och jag följde upp frågan här i riksdagen tillsammans med min centerkollega Ulla Ekelund i motion 1981/82:790, vilken jag åberopat i min fråga. Även internationellt har sådana här skador uppmärksammats. I Canada t.ex. togs frågan upp på allvar för något år sedan, enligt en uppgift som jag inhämtat från tekniska avdelningen vid Motormännens riksförbund. Svåra skadeverkningar har också i Canada konstaterats på såväl broar och vägar som fordon. Dessa iakttagelser stämmer väl överens med dem som generaldirektör Örtendahl slagit larm om och som jag refererat till i min fråga. Medvetenheten om skadeverkningarna tycks således vara klar och allmän, och nu måste det väl äntligen vara tid, kommunikationsministern, att förhindra vidare kapitalförstöring. Genom att målmedvetet satsa på alternativa halkbekämpningsmetoder borde den största delen av den saltning som nu sker kunna undvaras. Det står helt klart, efter vad som har framkommit, att de skador som redan nu förorsakats av saltningen är av sådan art och omfattning att de kommer att medföra stora kostnader, vid sidan av kostnaderna för den kraftiga nedslitningen av vägnätet. Jag förmodar att kommunikationsministern inte har någon undangömd kassakista, utan det blir väl att prioritera inom ordinarie budgetram. Därför vill jag ställa en följdfråga till kommunikationsministern: Kommer kommunikationsministern att prioritera det här påtalade underhållsbehovet, och i så fall på bekostnad av vad?

Herr talman! Sigvard Persson sade att han tog upp frågan redan år 1979. Nu ser jag att Otto Stadling är i plenisalen. Han är inte längre ledamot av riksdagen, men jag vet inte hur många år han motionerade i den här frågan. Jag kan emellertid försäkra Sigvard Persson, att hade Otto Stadling eller någon annan som kan det här, kommit med något alternativ till saltningen, skulle också saltningen vara borta den dag som i dag är. Det är inte så att det inte läggs ned arbete på att få bort saltningen. Alla är vi medvetna om dess negativa verkningar, men samtidigt är vi också på det klara med att saltningen av skäl som jag åberopade i mitt svar behövs i vissa situationer. När det gäller den undersökning som vägverket gör och som omfattar 6 000 broar — hitintills har det undersökts 200 broar — rör det sig om broar av en äldre konstruktion. Man säger att de här broarna saknar en isolering som de nya broarna har och som hindrar just den skada som hittills har kunnat noteras vid undersökningen. Eftersom det återstår att undersöka en hel del broar, är det ännu för tidigt att säga vad det hela kan leda till. Beträffande prioriteringen vill jag säga att Sigvard Persson måste lugna sig tills propositionen presenterats. Det sker den 10 januari, och då skall Sigvard Persson, liksom alla andra, få veta hur vi prioriterar när det gäller väganslagen.

Herr talman! Med anledning av vad kommunikationsministern sade beträffande prioritering vill jag bara hänvisa till det frågesvar som jag fick här i kammaren den 29 april 1983. Kommunikationsministern sade då med hänvisning till driftsanslaget 1984 att beslutet innebär att drift och underhåll av vägarna prioriteras framför anslagen till vägbyggande. Därför undrar jag om den prioriteringen fortfarande gäller. Här kommer man ju också in på en prioritering inom själva vägbyggandet, vilket också påtalades den 29 april. Jag kan ge ett litet tips när det gäller prioritering. Man bör inte bygga onödigt dyra vägar, utan i stället anslå mera medel till underhållet. Att detta är nödvändigt har framhållits bl.a. i en ledarartikel den 21 november i år i tidningen Statsanställd. Det är något av en larmrapport om hur eftersatt vägunderhållet är.

Herr talman! Jag är tacksam, Sigvard Persson, för alla tips jag kan få när det gäller prioriteringar. Men jag är framför allt tacksam för tips på var penningresurserna finns — det vore jag oerhört tacksam för att få vetskap om. Ambitionen när man nu undersöker vägsaltets negativa inverkan är självfallet att komma ifrån de negativa effekterna. Man undantar ingenting — rostangrepp, på vilket sätt saltet negativt kan påverka miljön, osv. Helt klart är att ambitionen är att försöka klara alla dessa negativa effekter.

Herr talman! Herr kommunikationsminister, det är mycket bra att ambitioner finns. Efter det svar som jag har fått i dag vill jag inte betvivla att medvetenheten och ambitionen tydligen finns. Men vad det nu gäller är att på allt sätt driva på så att pågående försöksverksamhet leder till en snabb utvärdering och att man inom befintliga ramar på kommunikationsdepartementets område när det gäller väghållning måste föra över mera medel från onödigt vägbyggande till underhåll.

Herr talman! Med hänvisning till den motivering för påföljdsvalet som anförts i en nyligen meddelad dom om ansvar för kvinnomisshandel har Inga Lantz frågat mig om det behövs en översyn av tillämplig lagstiftning. Kerstin Anér har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att det skall bli alldeles klart inom svensk rättsskipning att lagen inte tillåter en man att slå sin fru för att hon är mer intelligent än han. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. En gärning av den art som de båda frågorna tar sikte på är självfallet straffbar enligt svensk lagstiftning. Vad som kan vara föremål för diskussion är om omständigheter av aktuellt slag bör kunna åberopas som skäl när brottspåföljden bestäms i det särskilda fallet. Allmänt sett gäller i detta hänseende att domstolarna, inom de ramar som dras upp av lagen och dess förarbeten, har en betydande frihet i frågor som rör påföljdsval och straffmätning i brottmål. Sådana frågor skall i princip avgöras utifrån en samlad bedömning av omständigheterna i det särskilda fallet. Någon annan ordning skulle knappast vara ändamålsenlig, eftersom det inte är möjligt att i lagstiftningen förutse alla de varierande situationer som uppkommer i praktiken. Naturligtvis utbildar det sig en viss praxis i olika typer av brottmål. Detta utesluter inte att skilda uppfattningar ibland kan råda om en viss omständighet bör anses relevant för påföljdsbestämningen eller inte. Det är bl.a. mot denna bakgrund som man skall se det uppdrag som fängelsestraffkommittén f. n. har att pröva frågan om allmänna regler för påföljdsval och straffmätning. Kommittén väntas avlämna sitt förslag år 1985. Utan att kommentera det enskilda fall som har gett anledning till frågorna vill jag alltså svara att en sådan översyn som frågeställarna efterlyser f. n. pågår.

Herr talman! Först skall jag be att få tacka för svaret. För en tid sedan dömdes en man i tingsrätten till fyra månaders fängelse för att ha misshandlat sin sammanboende. Svea hovrätt mildrade domen till skyddstillsyn och böter. I domen sägs bl.a. att utredning i målet visar att kvinnan under årens lopp använt sin intellektuella överlägsenhet till att dominera och provocera mannen. Men i tingsrättens skrivningar finns det inte några bevis för detta påstående. Det sägs vidare att hans i målet aktuella övergrepp mot henne bör ses mot bakgrund av dessa förhållanden. Trots brottets art, som det sägs i domen, valde hovrätten att kraftigt mildra domen. Hovrättens dom visar att lagstiftning och praxis fortfarande kan tolkas godtyckligt, beroende på graden av kunskaper och fördomar hos enskilda tjänstemän. Den misshandlade kvinnan är därför helt beroende av attityder na hos dem som utreder, åtalar och dömer i just hennes mål. Man kan fråga sig: Är det förenligt med lagstiftarens vilja att intellektuell och verbal förmåga hos en kvinna i sig kan betraktas som en provokation, som ursäktar våld och berättigar till en mildare syn på kvinnomisshandel än på annan misshandel? Om det inte är så, vad tänker justitieministern i så fall göra för att ge samhällets garantier till kvinnor, och naturligtvis även till män, att kvinnan inte längre måste vara snäll, foglig och tyst för att få den misshandel hon utsatts för behandlad som sådan? Jag har frågat justitieministern, mot bakgrund av det här aktuella fallet, om det behövs en översyn av lagstiftningen på det här området. Justitieministern svarar att det pågår en översyn. Det tycker jag är bra, även om det ju dröjer mycket länge innan det kommer att hända någonting i den här frågan. Jag skulle vilja fråga justitieministern litet mera om vad han tycker om den här domen. Kan man försvara någonting sådant? Det står i svaret att domstolarna har en betydande frihet, men inte var det väl meningen att lagen skulle kunna tolkas på det här sättet. Jag skulle vilja fråga litet mera rakt på sak: Vad tycker justitieministern om att man mildrade den här domen så markant som man gjorde?

Herr talman! Jag tackar också justitieministern för svaret. Vad vi här diskuterar är inte en domstols rätt att fälla domar efter egen uppfattning. Vad vi talar om är det allmänna opinionsklimat som måste ligga bakom en lagtolkning och som vi alla, riksdag och regering, är med om att skapa och som bl.a. tar sig uttryck i de lagar vi stiftar. Om nu en hovrätt anger som skäl för att mildra en dom för misshandel att offret brukat provocera förövaren med sin intellektuella överlägsenhet, så är det också en opinionsyttring och en som inte kan undgå att få konsekvenser, om den får stå oemotsagd. Jag utgår från att den utredning som justitieministern talar om får lov att ta ställning till just sådana frågor, och jag lägger naturligtvis inget skjul på i vilken riktning jag hoppas att ställningstagandet skall gå. Jag vill påpeka att vi har en jämställdhetslag här i landet, och enligt den skall könen vara jämlika. Jag vill också påminna om en annan dom som fälldes för någon tid sedan av samma hovrätt. Den gången gällde det ett straff för en man som flera gånger misshandlat och våldtagit sin fru. Straffet minskades då med hälften. Motiveringen den gången var att hon inte hade gjort motstånd. Hon hade inte heller sökt läkarhjälp, utan hade försökt bearbeta sina problem med vänners och arbetskamraters hjälp. Om man drar slutsatserna av detta, herr talman, kommer man bl.a. fram till följande: Om en man dagligen hånar sin hustru för att hon är dummare än han, och hon svarar med att lägga gift i hans ärtsoppa, då har hon inte gjort sig förtjänt av mer än några dagsböter. Om mannen inte klagar när han äter soppan, utan först något senare går till vänner och klagar över att det gör ont i magen, då är han medskyldig till förgiftningen, och kvinnans straff minskas i motsvarande mån. Jag är fullständigt övertygad om att ingen i denna kammare och inte justitieministern heller anser att detta var avsikten med brottsbalkens regler i sådana här fall. Hovrätten tycks tolka lagen så, att om kvinnan är aggressiv och intelligent, så får man slå henne för det. Är hon timid och tyst, får man våldta henne och slå henne för det. Kan justitieministern själv vara nöjd med att lagen tolkas på det sättet?

Herr talman! Med anledning av Inga Lantz och Kerstin Anérs inlägg vill jag göra följande två tillägg till mitt svar. För det första vill jag understryka att kvinnomisshandel är ett av de kriminalpolitiska problem som det finns anledning att se särskilt allvarligt på. Åtgärder för att motverka misshandel av kvinnor och ge hjälp och stöd åt kvinnor som utsätts för sådan misshandel är därför av stor vikt. En arbetsgrupp inom regeringskansliet har kartlagt behovet av särskilda insatser, och resultatet har som bekant redovisats i en promemoria, Kvinnomisshandel. Den bereds nu i regeringskansliet. Det handlar emellertid här om åtgärder på ett stort antal områden, och rättsväsendets område är bara ett av dem. För det andra vill jag säga att Inga Lantz och Kerstin Anér inte gör det särskilt lätt för mig med sina tilläggsfrågor. Det är ju så att här i kammaren skall vi inte diskutera enskilda domstolsutslag. Det är alldeles särskilt känsligt för mig som justitieminister att ge mig in på något sådant. Men låt mig ändå säga så här mycket: Jag vill tillstå att de uppgifter om domsmotiveringen i det aktuella fallet som jag tog del av redan via massmedia gjorde mig mycket förvånad. Självfallet kan aldrig intellektuell överlägsenhet ursäkta misshandel.

Herr talman! Det var ett uttalande av justitieministern som jag verkligen får tacka för. Jag understryker återigen att det inte hjälper så mycket i fråga om den enskilda domen — den kan vi självfallet inte diskutera här, men däremot de motiveringar som ligger bakom. Trots allt är det så att den väsentliga fråga som står kvar efter hovrättens dom är denna: Hur skall kvinnor i fortsättningen våga och orka göra en anmälan för misshandel, när de vet att det kan läggas dem till last att de är mer intelligenta än sina män? Främjar detta rättssäkerheten? Eller är det män som är dummare än sina fruar som hovrätten ömmar för och som nu har fått ett starkare rättsskydd? Jag är glad att höra att i varje fall justitieministern inte vill dra den sortens slutsatser av det rättsfall som här har nämnts.
Herr talman! Jag vill också tacka justitieministern för det sista klarläggandet. Vad som sägs i en sådan här debatt är ju faktiskt betydelsefullt för eventuella påföljande domar. Jag är därför glad för det klarläggande vi fick.

Herr talman! Med anledning av att stiftelseutredningens arbete upphört med utgången av september månad 1983 har Per-Olof Strindberg ställt följande tre frågor till mig: 1. Vad är det som föranlett regeringen att lägga ned stiftelseutredningen? 2. På vilket sätt kommer regeringen nu att tillmötesgå riksdagens begäran om en översyn av lagstiftningen om stiftelser? 3. När kan något förslag till ny lagstiftning om stiftelser beräknas bli förelagt riksdagen?
Herr talman!
Stiftelseutredningen tillsattes våren 1975 med uppdrag att se över lagstiftningen om stiftelser. Den 30 juni 1983 beslutade regeringen att utredningens arbete skulle upphöra med utgången av september månad 1983. Anledningen till detta beslut var att regeringen inte ansåg sig kunna vänta längre på att utredningen skulle lämna något förslag. Utredningen färdigställde aldrig något betänkande utan överlämnade bara ett antal arbetspromemorior. Inom justitiedepartementet arbetas det nu med en departementspromemoria om stiftelser. Det är ännu för tidigt att uttala sig om när det är möjligt att förelägga riksdagen ett förslag till ny lagstiftning.

Bakgrunden var närmast den utredning som pågick angående det Wenner-Grenska samfundet och dess verksamhet. Men det var inget nytt med den diskussionen. Det hade under en följd av år tidigare väckts motioner om en översyn av stiftelsernas verksamhet. Herr talman! Det var en enhällig riksdag som 1973 tillstyrkte tillsättandet av denna utredning. Det tog tid innan den tillsattes — den tillsattes alltså 1975 — och direktiven var mycket omfattande. Det var helt enkelt så att det saknades en civilrättslig reglering av stiftelsernas verksamhet — och det gör det fortfarande. I kommittéberättelsen för 1976 kunde jag konstatera att utredningen beräknade att dess arbete skulle pågå under hela det året — och så skedde förvisso. Arbetet pågick, i varje fall enligt kommittén, ända till i höstas, då regeringen i september tydligen erhöll denna arbetspromemoria från utredningen. Om en utredning arbetar under en lång följd av år utan att den får fram något som helst resultat har jag utan tvivel förståelse för att regeringen börjar överväga vad den skall göra åt denna utredning. Men jag konstaterar att det i promemorian, som överlämnades av utredningens ordförande Leif Ekberg, sägs: ”Arbetet inom utredningen har under våren 1983 bedrivits med sikte på att ett betänkande med förslag till stiftelselag skulle kunna avlämnas under första kvartalet 1984.” Detta tyder ändå på att man, efter åtta års arbete, här hade en möjlighet att få fram ett utredningsförslag. Det hade kanske — med hänsyn till de stora utredningskostnaderna — varit motiverat att vänta på det förslaget. Leif Ekberg skriver vidare: ”Utredningens arbete har visat att nuvarande stiftelselagstiftning i många avseenden är otillfredsställande. — —— Frånvaron av en heltäckande civilrättslig reglering av stiftelseinstitutet framstår också som en brist. ——-— Utredningen anser det därför angeläget att arbetet med tillskapandet av en stiftelselag får fortsätta.” Denna utredning har naturligtvis kostat mycket pengar. Den hade tydligen kommit så långt i sitt arbete att vi hade kunnat förvänta oss ett utredningsbetänkande. Därför tycker jag att det är märkligt att regeringen på detta vis har lagt ned utredningen.

Hur skall man nu åstadkomma det parlamentariska inslag som tidigare fanns i utredningen? Hädanefter blir tydligen frågan om lagstiftning om stiftelser helt och hållet en inomdepartemental angelägenhet. Det tycker jag är beklagligt.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för det kompletterande svaret på min fråga. Som parlamentariker har man helt naturligt förståelse för att parlamentariker vill ha ett visst inflytande på utredningsarbetet, så jag är glad över att vi kanske kan få ett parlamentariskt inslag. Jag har ingen möjlighet att bedöma vem som har rätt, men såväl ordföranden som sekreteraren anser tydligen, i varje fall i sin promemoria, att underlaget är sådant att de våren 1984 skulle kunna presentera ett förslag. Jag hör nu att justitieministern och justitiedepartementet gör en annan bedömning. Det ligger alltså utanför mina möjligheter att avgöra vem som har rätt.

Herr talman! I en interpellation till min företrädare har Gunnar Hökmark ställt en rad frågor som rör förhållandet mellan enskilda och olika kollektiv i samhället. I enlighet med den arbetsfördelning som gäller inom regeringen ankommer det på mig att svara på två av frågorna. De övriga frågorna kommer att besvaras av arbetsmarknadsministern resp. bostadsministern. Meningen var att ett svar skulle lämnas i går, men det fick skjutas upp på grund av att interpellanten var bortrest. Enligt överenskommelse mellan interpellanten, arbetsmarknadsministern och bostadsministern kommer svaren att lämnas den 9 resp. den 12 december. De frågor jag skall besvara är om jag är beredd att föreslå lagstiftning som förbjuder kollektiv anslutning till ett politiskt parti, om jag är beredd att vidta åtgärder som gör det i praktiken möjligt för varje löntagare att utträda ur en facklig organisation. Vid en frågedebatt här i riksdagen i våras redovisade min företrädare regeringens uppfattning i frågan om lagstiftning mot kollektivanslutning. Regeringen har samma uppfattning i dag. Jag upprepar alltså att den föreningsfrihet som vi har här i landet och som är skyddad i grundlagen innebär att det står var och en fritt att organisera sig politiskt. Ingen kan tvingas att vara medlem i ett parti. De fackliga organisationerna måste få besluta om sina egna angelägenheter. Varje politiskt parti måste självt få bestämma om formerna för medlemskap i partiet. Mitt svar på Gunnar Hökmarks fråga, om jag är beredd att föreslå lagstiftning som förbjuder kollektivanslutning, är alltså nej. Jag övergår nu till frågan om rätt att utträda ur fackliga organisationer. För några veckor sedan svarade min företrädare på en liknande fråga. Regeringen har inte ändrat uppfattning sedan dess. Fackförbund är en typ av ideella föreningar. Sådana föreningars verksamhet är inte lagreglerad. Frågan om lagstiftning om ideella föreningar har behandlats av riksdagen vid ett flertal tillfällen. Förslag om lagstiftning har då avslagits med hänvisning till att det inte finns behov av någon lagreglering på området. Rätten att gå ut ur en förening är i första hand beroende av vad medlemmarna själva har bestämt, dvs. av vad som står i föreningens stadgar. Om en medlem vägras utträde med stöd av en stadgebestämmelse, kan han väcka talan vid domstol. Finner domstolen att bestämmelsen är oskälig, kan denna jämkas eller lämnas utan avseende enligt 36 § avtalslagen. Mot bakgrund av riksdagens ställningstagande och med hänsyn till möjligheterna att få saken prövad av domstol avser jag inte att vidta någon åtgärd i frågan.

Herr talman! Först vill jag be att få tacka justitieministern för svaret på två av de frågor som återfanns i min interpellation gällande förhållandet mellan den enskilde och olika kollektiv i samhället. Frågorna i interpellationen ställdes för att ge justitieministern tillfälle att svara på om han avser att vidta åtgärder för att stärka enskilda människors integritet inom det svenska samhällslivets olika områden.

Herr talman! Mina frågor handlade inte i första hand om bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik eller något annat sakpolitiskt område. I stället gällde de hur man skall kunna stärka den enskildes integritet i en tid då olika kollektiv gör sig breda på de enskilda människornas bekostnad. Samtliga frågor ställdes till justitieministern, eftersom jag hade den — kanske naiva — förhoppningen att ett lands justitieminister har ett särskilt intresse av att värna enskilda människors rättssäkerhet och integritet. Så var inte fallet — snarare tvärtom. Det sätt på vilket mina frågor har fördelats är i sig ett svar. Socialdemokratin och regeringen ser ingen konflikt mellan kollektivens intressen och individens rätt och har inget särskilt intresse av att slå vakt om enskilda människors rätt och integritet. Svaren på mina frågor fördelas därför till de ministrar som har myndighetsansvar i de frågor som interpellationen berör. Svaren avlämnas mer som ett försvar för olika myndigheters underlåtenhet att agera och som ett försvar för kollektivens rätt att inom dessa områden göra intrång i människors integritet. På det här viset, herr talman, klargör regeringen med all önskvärd tydlighet att den inte har någon politik för att hävda enskilda människors integritet, att den inte har något intresse av att värna de enskilda människornas rätt, att den helt enkelt är oförmögen att se något problem i de ständiga övergreppen mot enskildas integritet. Det får i stället bli som det blir inom olika sakpolitiska områden. Människornas integritet och rätt blir restposten, när socialdemokratin i samråd med myndigheter och organisationer lagt fast politiken. Så målar socialdemokratin själv fram bilden av sig som ett myndighetsparti, alltid berett att försvara organisationers rätt gentemot de enskilda, ett parti för organisationer, inte för enskilda människor. För socialdemokratin består politiken enbart av olika sakpolitiska ämnesområden. Mindre viktigt är relationen mellan stat och individ och respekten för de enskilda människorna. Justitieministerns svar på de två frågor han trots allt besvarat är heller inget annat än ett försvar av organisationernas rätt och frihet. Där finns egentligen inte ett enda ord om enskilda människors rätt och frihet. Justitieministern ser sig uppenbarligen som en minister för lagarna, inte för rättssäkerheten. Herr talman! Alldeles nyss sade jag att människornas integritet och rätt blir en restpost i regeringens politik. Med tanke på justitieministerns svar är jag faktiskt osäker på om ordet restpost inte överdriver socialdemokratins respekt för människors integritet. Justitieministern säger: ”De fackliga organisationerna måste få besluta om sina egna angelägenheter. Varje politiskt parti måste självt få bestämma om formerna för medlemskap i partiet.” Vad Sten Wickbom därmed säger är i klartext följande: Om olika organisationer vill ansluta medborgare i en klump, ta ut en extra medlemsavgift av dem, kräva insyn i valhemligheten för att en person genom en aktiv handling skall slippa registreras som medlem och slippa betala pengar till ett annat parti, ja, då är det mig likgiltigt. För mig går nämligen de stora organisationernas rätt före den enskildes rätt. Detta är vad justitieministern egentligen säger i sitt svar. Organisationernas rätt har sin försvarare i justitieministern. Individerna däremot saknar talesman i regeringen. Jag vet inte hur länge justitieministern har varit medlem i socialdemokratin — han kanske blev kollektivansluten — men han har snabbt vuxit in i rollen som försvarsadvokat för den människosyn som bygger på att människor klumpas ihop: en klump löntagare, en klump hyresgäster, en klump fackföreningsmedlemmar, en klump socialdemokrater. Det är i klump man ges rättigheter. Individerna är justitieministern inte beredd att ens ge rätten att själva, och endast själva, ansluta sig till politiskt parti. Detta väcker en intressant fråga. Hur långt kan en facklig organisation gå under socialdemokratisk regering? Kan den kanske t.o.m. kräva medlemskap i socialdemokratin för att den enskilde över huvud taget skall accepteras som medlem? Anta att en facklig organisation beslutar sig för att kollektivansluta sina medlemmar till socialdemokratin. Detta är enligt justitieministerns syn deras ensak. Anta att man bestämmer sig för att det inte ens skall finnas reservationsrätt. Detta är enligt justitieministern deras ensak. Anta att man lägger på 100 kr. extra i månaden som medlemsavgift till socialdemokratin. Detta är enligt justitieministern deras ensak. Anta att ingen medlem ges lov till utträde. Detta är enligt den senare delen av justitieministerns svar deras ensak. Jag skulle vilja fråga justitieministern: Anser verkligen justitieministern att detta är en organisations sak att själv avgöra? Anser justitieministern att det i ett fall som det jag nämnde saknas anledning för regering och riksdag att ingripa med lagstiftning för att värna enskilda människors rätt? Frågan är desto mer viktig som medlemskap i facklig organisation på många arbetsplatser blivit en förutsättning för att få arbete. Detta senare har jag också tagit upp i min interpellation, men den frågan har blivit hänskjuten till arbetsmarknadsministern, förmodligen på grund av att individens rätt ansågs mindre viktig än avtalsorganisationernas. Herr talman! Justitieministern avvisar tanken på lagstiftning mot kollektivanslutning med hänvisning till att detta är organisationernas sak. I ärlighetens namn bör han då svara på frågan: Var går gränsen mellan organisationernas rätt och individernas rätt? Om en organisation gör på det viset som i mitt exempel, anser justitieministern att det då fortfarande saknas anledning att ingripa? Herr talman! Justitieministern hänvisar i sitt svar i vad gäller utträde ur en facklig organisation till att en medlem kan gå till domstol. Detta är uppenbarligen socialdemokratisk frihetspolitik, den enskilde får lov att processa! Anser justitieministern verkligen att det är att värna enskilda människors intressen att hänvisa till att den enskilde individen kan processa mot den stora organisationen? Anser justitieministern att den enskilde har likvärdiga villkor i en rättslig process mot en stor organisation, så likvärdiga villkor att det inte behövs någon lagstiftning för att stödja den enskildes rätt? Justitieministern säger följande om stadgebestämmelser som reglerar utträde: ”Finner domstolen att bestämmelsen är oskälig, kan denna jämkas eller lämnas utan avseende enligt 36 § avtalslagen.” Nu är det så att högsta domstolen har riktat kritik mot LO:s stadgar på detta område. ”De är ägnade att inge allvarliga betänkligheter ur rättssäkerhetssynpunkt”, uttalar HD. Mot bakgrund av justitieministerns svar och HD:s uttalande vill jag sluta med följande fråga: Anser justitieministern att det som av landets högsta domstol anses vara betänkligt ur rättssäkerhetssynpunkt skall passera utan åtgärd från regering och riksdag?

Herr talman! Båda de frågor som Gunnar Hökmark i dag får svar på har jag tidigare här i kammaren diskuterat med den förre justitieministern. Den direkta bakgrunden till min fråga i våras om kollektivanslutningen var att en folkpartistisk pappersarbetare i Klippan hade uteslutits ur det socialdemokratiska partiet. Det låter egendomligt men det är faktiskt sant. Den folkpartistiske pappersarbetaren hade nämligen tidigare, utan att ha blivit tillfrågad, mot sin vilja och sin övertygelse, anslutits till det socialdemokratiska partiet. Att först bli ansluten till ett parti utan att bli tillfrågad och sedan bli utesluten utan att bli tillfrågad — ja, så hanterar justitieministerns parti enskilda människor år 1983. Det som hände i Klippan visar, tycker jag, i blixtbelysning hur orättfärdigt det nuvarande systemet är. Trots att riksdagen åtta gånger har uttalat sig mot kollektivanslutningen fortsätter socialdemokraterna att skriva in hundratusentals människor som partimedlemmar utan att fråga dem om de vill bli socialdemokrater. Faktum är ju, herr justitieminister, att av det socialdemokratiska partiets drygt 1,2 miljoner medlemmar är 750 000 — över 60 90 — kollektivt anslutna. Justitieministern själv tillhör alltså den lyckliga minoritet inom det socialdemokratiska partiet som själv av egen fri vilja har gått in som medlem. Vetenskapliga undersökningar har visat att en tredjedel av de 750 000-en kvarts miljon människor — är kollektivt anslutna till socialdemokraterna utan att vara socialdemokrater. Hundratusentals människor som på valdagen avstår från att rösta eller lägger sin röst på ett annat parti än det socialdemokratiska är medlemmar i det socialdemokratiska partiet. Det står helt klart, herr talman, att kollektivanslutningen är en grov kränkning av den enskildes rättigheter. Jag vill därför fråga den nye justitieministern, och jag hoppas att han svarar: Vad är det för fel på principen att varje människa själv skall bestämma om han eller hon vill tillhöra ett politiskt parti och i så fall vilket? Vad är det för fel på den principen, herr justitieminister? Tänk, herr justitieminister, om justitieministern själv för en tid sedan fått besked om att han blivit kollektivansluten till folkpartiet eller centerpartiet eller moderata samlingspartiet! Jag tror att justitieministern då hade sagt ungefär så här: Det är ingen annan än jag själv som skall bestämma vilket politiskt parti jag skall tillhöra. Och självfallet är det så. En folkpartistisk pappersarbetare i Klippan och en socialdemokratisk justitieminister skall självfallet ha samma rätt att slippa bli infösta i ett parti som de ogillar. Jag ställde en rak och enkel fråga till den förre justitieministern i våras, och jag vill ställa samma fråga till den nuvarande justitieministern. Jag hoppas att han kan ge mig ett lika rakt och klart svar som den föregående justitieministern gav. Frågan lyder: Stöter det inte justitieministerns rättskänsla att hundratusentals människor är medlemmar i och betalar pengar till ett parti vars politik de ogillar? Jag vill också fråga justitieministern: Stöter det inte justitieministerns rättskänsla att det förekommer trakasserier mot medlemmar som reserverar sig mot beslut om anslutning till det socialdemokratiska partiet? : För några veckor sedan frågade jag justitieministerns företrädare om han avsåg att ta initiativ till åtgärder som tryggar enskilda människors rätt att lämna fackliga organisationer. Bakgrunden till den frågan var att fabriksarbetare Kenneth Ejnarsson i Stockholm i våras ville lämna sin fackliga organisation, Fabriks avdelning 7 i Stockholm. Han motiverade sitt beslut med att han inte ville vara med i en — som han sade — ”socialistisk fackförening”. När han med den motiveringen begärde utträde inträffade det ur rättssäkerhetssynvinkel djupt stötande och nästan otroliga att facket vägrade Ejnarsson utträde. Fabriks tvingade Ejnarsson kvar som medlem mot hans vilja. Själv sade Ejnarsson i ett tidningsuttalande: ”Inte trodde jag att fackföreningsrörelsen fungerade på det här sättet. Visserligen är jag fabriksarbetare men samtidigt är jag emot t.ex. löntagarfonder.” Känner inte den nuvarande justitieministern det minsta obehag över att enskilda människor hanteras på det här sättet? Vilket råd vill den nye justitieministern ge dem som på grund av övertygelse vill lämna en organisation men inte får det? Herr talman! Jag är övertygad om att många, många människor med stort intresse kommer att ta del av de svar som justitieministern kommer att ge på mina direkta frågor. Det handlar ju om enskilda människors frioch rättigheter. Tyvärr verkar det inte av justitieministerns nyss upplästa skrivna svar som om han är riktigt medveten om det. Men jag hoppas att hans svar på mina följdfrågor kan ge större klarhet. Detta är, herr talman, en interpellationsdebatt; justitieministern har gott om tid att svara på mina frågor.

Herr talman! Till Gunnar Hökmark vill jag till en början bara säga att jag självfallet har en särskild uppgift att söka värna om den enskildes integritet. Men Gunnar Hökmark får samtidigt respektera att det inom regeringskollektivet föreligger en arbetsfördelning som ligger till grund för den uppdelning av svaren på Gunnar Hökmarks frågor som jag redovisade i mitt meddelande. Både Gunnar Hökmark och Jörgen Ullenberg fortsätter nu en debatt som fördes i kammaren i förra veckan och som ledde till avslag på då föreliggande motionsyrkanden. Jag har inte för avsikt att förlänga den debatten här i dag. Jag skall bara göra några tillägg och lämna ett par upplysningar. Först till frågan om den kvantitativa omfattningen av den här företeelsen. Det är en allmän missuppfattning att fackföreningarna i allmänhet har beslutat om kollektivanslutning. Så är inte fallet. Två tredjedelar av föreningarna har inte fattat sådant beslut. Det pågår inom det socialdemokratiska partiet en diskussion om formerna för samarbetet mellan fackföreningsrörelsen och partiet. Bl. a. har man i Kalmar startat en försöksverksamhet med ändrade anslutningsformer. Den socialdemokratiska partikongressen beslöt förra året enhälligt att den här försöksverksamheten skall fortsätta ännu en kongressperiod. Frågan övervägs alltså fortlöpande inom partiet inför nästa partikongress. Också inom fackföreningsrörelsen pågår en diskussion om stadgarna, i synnerhet om de delar av stadgarna som reglerar frågor om rätt till utträde ur den fackliga organisationen. De här diskussionerna kommer regeringen att följa och lägga till grund för övervägandena om lagstiftning.

Herr talman! Vad gäller fördelningen av interpellationens olika frågor invände jag i och för sig inte mot den. Det är ju regeringens sak att göra den fördelningen. Däremot noterar jag justitieministerns syn på skyddet av enskilda människors integritet. Han anser att det mera rör sig om sakfrågor inom olika områden än om en samlad politik för att värna enskilda människors integritet. Jag uppskattar det justitieministern alldeles nyss sade, att han självfallet ser det som sin uppgift att värna enskilda människors integritet. Justitieministern har här försvarat kollektivanslutningen, försvarat att enskilda människor tvingas mot sin vilja att vara medlem i en organisation. Jag skulle vilja ställa en mycket direkt fråga med anledning av denna hans deklaration: Avser justitieministern att lägga fram förslag eller medverka till någon åtgärd som stärker enskilda människors integritet? Justitieministern säger att han ser det som sin uppgift att värna om enskilda människors integritet och rättssäkerhet, men han nämner här i kammaren inte något enda område där han vill lägga fram förslag som stärker den enskildes integritet. Det måste uppenbarligen innebära att han i dag inte ser någon som helst konflikt mellan stat och individ, organisation och individ. Allting är till det bästa när det gäller de enskilda människornas integritet. Det är litet lustigt när justitieministern talar om att det är en allmän missuppfattning att våra fackliga organisationer rent generellt ansluter sina medlemmar kollektivt till socialdemokratin. Jag vet inte om justitieministern haft den missuppfattningen själv, jag har den inte. Däremot har jag konstaterat, liksom Jörgen Ullenhag, att ungefär 750 000 medlemmar faktiskt är kollektivanslutna. Det är bara två tredjedelar som inte är det. Det är en mycket underlig uppfattning, justitieministern. Två tredjedelar av svenska folket kör inte för fort. Två tredjedelar av svenska män misshandlar inte sin hustru. Två tredjedelar av svenska folket skattefuskar inte. Man skulle kunna räkna upp fler exempel och därav dra slutsatsen att det inte behövs någon lagstiftning. Det kanske är så att två tredjedelar av de fackliga organisationernas medlemmar inte är kollektivanslutna. Men, herr justitieminister, en tredjedel är det. Det är 750 000 enskilda människor som utan att bli tillfrågade och utan att göra avkall på sin valhemlighet inte kan utträda ur socialdemokratin. Det är skändligt. Det är tråkigt att Sveriges justitieminister här i dag står och försvarar organisatio nernas rätt att göra detta övervåld på enskilda människors integritet. Vad är det för sätt att försvara den enskildes integritet när justitieministern säger: Man kan ju processa? En intressant frihetsdebatt tog fart inom socialdemokratin i våras. Är detta vad den debatten mynnar ut i friheten att processa när man själv vill bestämma vilken organisation man skall vara med i? Jag skulle gärna vilja ha svar på denna mycket direkta fråga. Är resultatet av den frihetsdebatt som Ingvar Carlsson drog i gång, att Sveriges justitieminister nu generöst säger sig erbjuda svenska folket möjligheten att processa, om man inte vill vara med i en organisation? Finns det inte rimligare sätt för ett lands justitieminister att värna enskilda människors integritet? Jag skulle vilja återkomma till en fråga som jag tog upp förut. Högsta domstolen anser att de stadgar som LO i dag har i vad de reglerar utträde ur en facklig organisation inger betänkligheter ur rättssäkerhetssynpunkt. Anser inte justitieministern att det som landets högsta domstol säger måste ha några konsekvenser för vad landets regering och riksdag bör lagstifta om? Vad justitieministern har uppvisat här är ingen vilja att värna enskilda människors integritet, fundamentala krav på frihet och rättssäkerhet. Vad hanistället har manifesterat är ett hängivet försvar för organisationernas rätt gentemot de enskilda människorna. Det är partiet för organisationerna som har talat genom sin justitieminister. Ytterst är detta en låt-gå-politik, eftersom man låter organisationerna göra vad de vill utan att man någon gång funderar på om det finns vissa intressen och rättigheter som de enskilda medborgarna har rätt att ställa krav på. I den här diskussionen — som jag kan försäkra justitieministern kommer att fortsätta, oavsett hur många gånger socialdemokratin än låter bli att följa riksdagens rekommendationer — värnar ni socialdemokrater de stora organisationerna som har de många juristerna och som utan vidare kan processa. Vi moderater värnar tillsammans med centerpartister och folkpartister de enskilda människornas rätt att själva avgöra om de skall vara med i socialdemokratin och deras rätt att utträda ur en facklig organisation. Jag vill sluta med att fråga justitieministern: Finns det egentligen någonting mer naturligt och fundamentalt än att en människa själv avgör om han eller hon skall vara med i ett politiskt parti? Finns det någonting som är mer riktigt?

Herr talman! Det är mycket trist att behöva konstatera att den ene socialistiske justitieministern efter den andre står upp här i kammaren och inte ens med ett ord beklagar de övergrepp mot enskilda individer som kollektivanslutningen innebär. Det tycks inte heller alls störa justitieministern att enskilda individer inte har ovillkorlig rätt att lämna facklig organisation. Jag hade hoppats att den nye justitieministern skulle ha åtminstone något nytt att säga och att han skulle visa åtminstone någon känslighet för enskilda människors svåra situation. Men jag blir tyvärr mycket besviken över justitieministerns agerande. Justitieministern går i sin företrädares fotspår och försvarar lydigt den gamla Jag har full förståelse för att justitieministern, som är ny här i kammaren, inte kan hålla isär alla oss som har varit med ett tag och ge oss rätt namn, men jag kan inte förstå att justitieministern inte försöker svara på en enda av de frågor som jag ställde utan i stället föredrog att läsa upp ett färdigskrivet anförande med svar på frågor som inte har ställts. Jag vill upprepa en av de fyra raka, konkreta frågor som jag ställde. Jag fick faktiskt svar på den frågan av justitieministerns företrädare. Jag vill upprepa den frågan en gång till — kanske kan vi få svar på en enda fråga av alla dem som vi har ställt.

Herr talman! Jag finns här i kammaren därför att jag var intresserad av Gunnar Hökmarks interpellation till justitieministern om kollektivanslutningen. Eftersom frågan var uppe till behandling den 30 november, väntade jag mig några nya infallsvinklar. Men jag konstaterar, herr talman, att några sådana inte förekommer. Den här frågan har diskuterats många gånger. Kollektivanslutningen infördes 1902, och skälet till att man då valde den formen var att det krävdes starka krafter mot högern. Jag konstaterar att Hökmark hela tiden ställer organisationerna mot medlemmarna. Jag vill bara säga att det skulle vara en katastrof för de många människorna om moderaternas försök till försvagning av organisationerna skulle lyckas. Jag uppfattar den här debatten och den här frågan som ett led i moderatungdomens kamp mot fackföreningsrörelsen och naturligtvis också mot arbetarrörelsen. De här angreppen börjar bli väldigt vanliga. Det är egentligen en överloppsgärning att ha större debatter. Det är bara att konstatera att moderaterna anser sig betjänta av de ständiga angreppen.

Herr talman! Jag skall givetvis inte förlänga debatten. Det var av justitieministern jag hade velat ha någon typ av svar på mina frågor. Det var frågor som gällde om inte högsta domstolens uttalande hade någon betydelse för vad justitieministern anser bör leda till regeringens och riksdagens medverkan till lagstiftning. Det var frågor som gällde var gränsen går mellan organisationernas rätt och de enskilda människornas rätt. Det var frågor som gällde om justitieministern menar att det är det riktiga utloppet för socialdemokratins frihetsdebatt att man till dem som vill utträda ur den fackliga organisationen ger rådet: Processa! Det var frågor som gällde om det är att ta hänsyn till valhemligheten att tvinga människor att uppge politisk hemmabhörighet för att inte bli medlemmar i en politisk organisation. Det var en hel del frågor som just rör kollektivanslutningen och enskilda människors integritet. för enskilda personers integritet, såvitt avser kollektiv anslutning till politiskt parti och utträde ur en facklig organisation Det var ytterligare en fråga, och den gällde om justitieministern avser att medverka till något förslag eller någon åtgärd som stärker de enskilda människornas integritet. Att han medverkar till att stärka de fackliga organisationernas rätt att kollektivansluta medlemmar genom att bibehålla ett institut som är från 1902 — som vi alldeles nyss hörde — det är vi medvetna om, men finns det någon åtgärd som justitieministern avser att vidta för att stärka de enskilda människornas integritet? Det sades av den föregående talaren att det var samma argument mot kollektivanslutningen som alltid. Ja, det är sant. Det är samma argument: att det är skändligt, att det är felaktigt och att det är övervåld mot enskilda människor att kollektivansluta dem. Det intressanta med den här debatten är att inte ens de vanliga svaren kom från justitieministern. Inte ens det svar som alltid brukar komma, att det finns ett naturligt samband mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokratin, kom. Jag vill till föregående talare säga att vi moderater inte är ute efter att försvaga fackliga organisationer. Vi är däremot ute efter att förstärka enskilda människors rätt. Det är ett tecken på socialdemokratins svaghet att man för att kunna ha över en miljon medlemmar måste se till att kollektivansluta mer än två tredjedelar av dem. Se där, där fick vi de två tredjedelarna igen. Det är två tredjedelar av det socialdemokratiska partiets medlemmar som är kollektivanslutna. Anser verkligen inte justitieministern att någon av de frågor som har ställts här i dag är värd att besvaras, om inte för annat så för att visa att justitieministern är beredd att värna om enskilda människors integritet?
Herr talman! Nu skyndar herr Ulander till justitieministerns hjälp. Det behövs nog, men det gjorde tyvärr inte saken mycket bättre. Det är faktiskt inte på det sättet att frågan om kollektiv anslutning till ett politiskt parti är något slags moderat jippo. Vi har från folkpartiet länge och konsekvent arbetat mot denna förnedrande anslutningsform, som drabbar enskilda människor.
Herr talman! Jörgen Ullenhag säger att jag har gått till justitieministerns hjälp. Det är inte nödvändigt. Justitieministerns klarar sig på egen hand.
Vi hade hoppats, i det längsta, att socialdemokraterna själva skulle ändra på förhållandena. Men det har man inte gjort. Trots att riksdagen gång efter gång — sammanlagt åtta gånger — har uttalat sig mot kollektivanslutning, har det inte bekommit socialdemokraterna alls. Då har vi sagt: Nu är det dags att gå vidare och införa lagstiftning.
Jag gick in i debatten därför att jag är något irriterad över de ständiga påhoppen på organisationerna.
Om det blir en icke-socialistisk majoritet efter valet om knappt två år — och det finns också många andra skäl för det — kommer vi äntligen att få en ändring på denna punkt. Men det är mycket trist att socialdemokraterna inte av egen kraft har ändrat på detta.

Det talas om förnedrande anslutningsformer, övergrepp och skändlighet. Det är naturligtvis varken fråga om övergrepp, skändlighet eller förnedrande anslutningsformer. Men jag kan hålla med så långt som att debatten pågår också inom det socialdemokratiska partiet och bland fackföreningarna. Men håll tassarna borta när det gäller diskussion om lagstiftning! Jag förstår inte folkpartiet.
Det är beklagligt att ni socialdemokrater inte har lyssnat till dem.
Moderaterna begriper jag mycket väl — de har hela tiden varit oerhört militanta, och vad de hoppas är att de med sina angrepp skall kunna försvaga den totala arbetarrörelsen. Men det kommer de inte att lyckas med — även om en lagstiftning skulle införas. Däremot skulle de nog förstöra en mängd andra ting som hänger samman med dessa frågor. Frågan om valhemlighet och annat har vi debatterat många gånger. Senast den 30 november fördes en lång debatt, och beslut fattades här i kammaren. Varken Gunnar Hökmark eller Jörgen Ullenhag för nu fram några nya argument, utan det är den gamla skåpmaten. Jag tycker att folkpartiet inte borde gå med moderaterna här. Det är möjligt att man slåss om väljarna på det sättet och tycker att man måste hänga med hela vägen.
Herr talman! Föregående talare hävdade att han var något irriterad över, som han uttryckte det, de ständiga angreppen på de fackliga organisationerna. Så länge fackliga organisationer — lika väl som någon annan organisation eller lika väl som enskilda människor — gör någonting som är förkastligt skall de också angripas. Det är socialdemokraterna själva, tillsammans med de fackliga organisationerna, som ständigt tvingar fram denna debatt. Den föregående talaren hävdade, herr talman, att det inte har framkommit några nya argument. Nej, det är rätt, som jag tidigare sagt. Men det finns ändå en ny företeelse i den här debatten, nämligen att det inte har kommit fram några svar över huvud taget. Förr kunde man i justitieministrars svar i alla fall utläsa någon motivering för kollektivanslutning. Sten Wickbom har tvivelsutan fört debatten om kollektivanslutningen framåt. Han har inför kammaren mycket klart motiverat att på alla de frågor som företrädare för olika partier — även inom socialdemokratin — ställer när det gäller kollektivanslutningen finns inget riktigt hederligt och ärligt svar. Det går an att säga som den föregående talaren, att de borgerliga partierna skall hålla tassarna borta. Det är ett mycket underligt argument. Det är ingen som har äganderätt till människor. Däremot finns det olika politiska riktningar i Sverige. Socialdemokratin hävdar för sin del organisationernas rätt att göra som de vill. Vi moderater tillsammans med andra borgerliga partier hävdar att de enskilda människorna har full rätt att själva oberoende av någon annan avgöra sitt politiska medlemskap. Valhemligheten — hur blir det med den? Hur blir det med att hjälpa de människor på olika arbetsplatser som trakasseras? Är HD:s kritik när det gäller reglerna för utträde ur facklig organisation värd att ta till beaktande i lagstiftning? Dessa frågor har vi inte fått något svar på, och anledningen till detta är att kollektivanslutningen och de stadgar som finns i en del fackliga organisationer är förkastliga. De kommer därför att angripas så länge de inte är borttagna. Jag för min del hoppas att kollektivanslutningen skall försvinna efter 1985.
Herr talman! Till Lars Ulander vill jag säga att jag inte generellt angripit organisationerna — det vore mig fjärran. Men jag har med kraft och skärpa angripit en av de anslutningsformer som man tillämpar och som heter kollektivanslutning. Den innebär övergrepp mot enskilda individer. Lars Ulander är irriterad och säger att vi skall hålla tassarna borta. Jag kan försäkra Lars Ulander att den Ulanderska irritationen under de år som ligger framför oss säkerligen kommer att fortsätta och fördjupas — vi kommer inte att släppa denna fråga. Vi har från folkpartiets sida i det längsta försökt att få er själva att ändra på det här. Men trots upprepade riksdagsuttalanden har ni struntat i det. Då har vi sagt oss att det är rimligt att man ger individen ett skydd. Man kan inte få fortsätta med de övergrepp som vi ser exempel på. Vi kan inte fortsätta att låta hundratusentals människor betala pengar till ett parti vars politik de ogillar, människor som sedan på valdagen lägger sin röst på ett annat parti. Vi har ställt många frågor i dag, och vi har knappast fått svar på någon enda. En av mina fyra frågor i dag ställde jag också till justitieministerns föregångare i ämbetet. Det är samma fråga som jag har upprepat två gånger här i dag utan att få något svar. Den lyder: Stöter det inte justitieministerns rättskänsla att hundratusentals människor är medlemmar i och betalar pengar till ett parti vars politik de ogillar? — Jag fick då följande svar av dåvarande justitieministern: Svaret är nej. Lika abrupta och lika rakt på sak har inte svaren varit i dag — de har lyst med sin frånvaro. Men innebörden av vad som har sagts är exakt densamma. Svaret är nej, säger socialdemokraterna när vi ställer denna för enskilda människor viktiga fråga.

Det är glädjande, för den värld barnen möter är ofta hård och otrygg. Tusentals barn svälter i vår värld. Miljoner far illa. Ockå i vårt välfärdsland har många barn det svårt. Vi står nu inför tvånget att spara hårt i offentliga utgifter. Det måste ske utan att barnens situation ytterligare förvärras. Inför dagens behandling av statens stöd till barnomsorgen har många hört av sig. Den främsta anledningen till det är regeringens snåla inställning till de enskilda daghemmen. Så här skriver t.ex. föräldrakooperativet Trädet i Göteborg i ett brev: ”Även i kärva ekonomiska lägen bör man vara vaken över vilka värderingar som styr besluten. Vi anser att barnen är vår främsta och ömtåligaste resurs. Detta glöms alltför ofta bort eftersom barnen inte själva kan föra sin talan. Målsättningen måste vara barnens bästa — är den inte det får de insparade medlen betalas ut många gånger om senare, för skador uppkomna i de känsligaste åren.” Utskottets eniga önskan är naturligtvis denna: att utforma statens stöd till barnomsorgen med barnens bästa för ögonen. Men vi har delade meningar om hur det bäst sker. Debatten om statsbidraget till barnomsorgen kan uppfattas som en diskussion om lämpligaste teknik för överförande av pengar från staten till kommunerna. Men där bakom döljer sig något mycket viktigare. Det handlar om en viktig del av familjepolitiken. Familjepolitiken i sin tur rör en rad för människor centrala frågor. Man kan inte diskutera den utan att beröra föräldrarnas möjlighet att försörja sig på ett arbete, frågan om hur skattesystemet bör utformas eller hur bostadspolitiken skall se ut, eller skolan, etc. En diskussion om familjepolitiken driver därför fram de grundläggande värderingarna om hur ett gott samhälle byggs. Även med en gemensam önskan om att utgå från barnens bästa blir förslagen skiljaktiga, därför att våra visioner om hur ett gott samhälle för barn och vuxna ser ut skiljer sig åt. Det hade mot denna bakgrund varit en fördel om förslaget om statsbidrag till barnomsorgen hade kunnat diskuteras samtidigt med statens ekonomiska stöd till barnfamiljerna. Hur mycket staten använder för att subventionera daghem och fritidshem borde ställas i relation till hur mycket stöd föräldrarna får i övrigt. Det är inget tvivel om att det samlade stödet till barnfamiljerna i dag snedfördelas. Ett sätt att komma till rätta med det är att låta mer av statens stöd till den samlade familjepolitiken gå direkt till föräldrarna. Därmed skulle deras ekonomiska möjligheter förbättras att betala föräldraavgifter i kommunal barnomsorg eller i familjedaghem; för att tillsammans med grannar starta ett kollektiv eller för att klara inkomstbortfall när någon av föräldrarna stannar hemma på heltid eller deltid. Föräldrarna bör enligt folkpartiets mening anförtros större ansvar. Deras valfrihet bör vidgas. De bör ha chansen att ordna barntillsynen på det sätt som stämmer bäst för den enskilda familjen. Nu har vi emellertid inte möjligheten att i ett sammanhang diskutera hela familjepolitiken. Men när olika statsbidragssystem för barnomsorgen ställs mot varandra bör man hålla i minnet att föräldrarnas möjlighet att klara sin del av kostnaderna kan förstärkas via statens direkta ekonomiska stöd till barnfamiljerna. Folkpartiet tycker det bör förbättras. Barnomsorgen har byggts ut kraftigt under 1970-talet. I dag har 248 000 barn mellan noll och sex år och 97 000 barn mellan sju och tio år plats i den kommunala barnomsorgen. Verksamheten har fått förtur i både statens och kommunernas verksamhet. Ändå är det bristerna som är mest påfallande. Det är otillfredsställande att inte målet om 100 000 nya platser kunde nås under den tid riksdagen satte upp. Och det är ett stort socialt problem att 88 000 som i dag efterfrågar plats i daghem och familjedaghem inte kan få den omsorg de önskar. Många barn far illa därför att tillsyn och omsorg inte är vad den borde vara. Och många föräldrar oroas dagligen av att inte kunna ge sina barn den trygghet de vill ge dem. I ett sådant läge är det viktigt att de allmänna medel vi sätter av för barnomsorgen används på bästa sätt. Det nuvarande statsbidragssystemet har många brister i det avseendet. Därom är enigheten stor. Det hörde ju till de fyra numera beryktade socialdemokratiska vallöftena att riva upp det beslut om nytt statsbidragssystem som riksdagen tog hösten 1981. Det är väl oklart vad detta s.k. löfte egentligen innebar. Men vilken tolkning man än ger det, har de som fäste sig vid det anledning att känna sig svikna. Den som trodde att det skulle bli generösare statsbidrag har anledning att känna sig besviken. Den som trodde att statsbidragssystemet skulle bli enkelt har anledning att känna sig missnöjd. Den som hoppades på ett bidragssystem som skapade mer rättvisa har anledning att vara missbelåten. Och hoppades man på ett statsbidragssystem som belönade enskilda initiativ och tog vara på alla goda uppslag, då har man anledning att vara: direkt upprörd över regeringens förslag. Mot regeringens förslag står i första hand folkpartiets och centerns förslag. Det är identiskt med det beslut riksdagen tog hösten 1981 men som revs upp efter valet och betyder att staten tar på sig 40 20 av kommunernas bruttokostnader. Moderaterna begär ett nytt förslag baserat på vissa principer och föredrar att under tiden ha kvar nuvarande system. Det är naturligtvis något överraskande, eftersom det nuvarande med alla sina olägenheter också är det dyraste. Moderaternas ställningstagande i denna fråga rimmar alltså illa med behovet av sådan sträng hushållning med skattemedel man i andra samman hang är stark tillskyndare till. Vänsterpartiet kommunisterna slutligen fortsätter att bygga vidare på det nuvarande systemet med rader av nya normer och bestämmelser. Tanken att kommunala förtroendemän eller rent av föräldrarna borde få mer att säga till om föresvävar inte vpk. Det är bara vi i riksdagen som förstår oss på barn, tycks vpk mena. Det nya förslaget till statsbidragssystem är så konstruerat att det är mycket svårt att skaffa sig en uppfattning om hur det påverkar en enskild kommuns ekonomi. Det är till och med svårt att få grepp om hur det påverkar statens finanser. Det är naturligtvis otillfredsställande att be riksdagen godkänna ett statsbidragssystem man inte känner de statsfinansiella konsekvenserna av. Utskottsmajoriteten säger att den totala kostnadsramen för 1983 skall räknas upp med 4 96. Får jag fråga majoritetens företrädare om det betyder att det är anslaget som är styrande? Om det föreslagna bidragssystemet skulle summera sig till ett högre totalbelopp än denna ram, betyder det då att beloppsbegränserna per barn justeras ner? Eller hur skall det tolkas? I propositionen finns ingen beräkning, och utskottsmajoriteten ger inget svar. Både riksdagen och huvudmännen för verksamheten behöver få frågan besvarad. Nu finns också socialministern hos oss. Jag hälsar honom välkommen till en debatt i riksdagen. Han kanske kan besvara den fråga jag nu ställde. Den viktigaste frågan är emellertid hur statsbidragssystem av det ena eller andra utseendet påverkar barnens situation. Regeringens förslag syftar till ett bättre utnyttjande av befintliga resurser. Det låter bra och är på många håll nödvändigt. Ett annat och mera värdeladdat sätt att beskriva det är att regeringen vill stimulera överinskrivning. Det finns ingen anledning att motsätta sig förslag som leder till att de platser som redan finns används i så stor omfattning som någonsin är möjligt. Det leder ju till att fler barn kan få tillgång till omsorg. Men jag tror att det finns anledning att se upp här. Regeringens förslag kan nämligen leda till en oacceptabel — och, hoppas jag, oavsedd — trängsel i daghemmen som kan göra situationen för stressad både för barnen och för personalen. Det har att göra med kraven på vistelsetider. Enligt regeringsförslaget skall barnen nämligen vistas i princip sju timmar per dag på dagis för att helt statsbidrag om 24 000 kr. skall utgå. Om den genomsnittliga tiden är under sju timmar blir statsbidraget endast hälften. De vanligaste vistelsetiderna i dag torde ligga mellan fem och sex timmar. I dag är det heltidsomsorg. Men med det här förslaget blir det halvtidsomsorg! För att kommunerna skall klara ekonomin måste man kompensera också detta med överinskrivning. Resultatet blir endera alltför stora grupper eller också alltför höga föräldraavgifter. Över huvud taget är propositionens förslag om vistelsetider mycket olyckligt. Utskottsmajoriteten säger, i ett försök att förklara, att det inte är meningen att varje barn skall behöva vara på daghemmet varje dag minst sju timmar för att fullt statsbidrag skall utgå. Det skall gälla den överenskomna tiden. Men för att fastställa den skall man utgå från föräldrarnas arbetssituation. Om man jobbar minst sex timmar per dag anses man ha behov av sju timmars barnomsorg. Men hur är det om man har oregelbundna arbetstider, om man studerar, forskar eller har arbete utan fasta tider alls? Vem avgör då hur stort behov man har av barnomsorg? Jag trodde att vi åtminstone var överens om att föräldrarna avgör detta. Det är mycket sannolikt att de här gränserna blir krångliga att hantera, att de skapar konflikter och olust mellan föräldrar och personal och i sämsta fall leder till att barnen kommer att vara längre tid på dagis och kortare tid med sina föräldrar. Den största skönhetsfläcken i regeringsförslaget rör emellertid synen på de enskilda daghemmen. Ungefär 1 20 av alla daghem drivs i annan än kommunal regi. Det är föräldrar som gått samman och bildat ett kooperativ eller kristna samfund och andra ideella sammanslutningar som startat daghem. För att dessa skall få del av statsbidragen måste de vara upptagna i kommunens barnomsorgsplan. De är alltså inga andra klassens dagis. Tvärtom är personaltätheten ofta större och föräldramedverkan intensivare. Man kunde tro att alla som är angelägna om att barnen skall få en god omsorg skulle hälsa sådana initiativ med glädje. Men så är inte fallet! Från socialdemokratisk sida ser man på dem med stor misstänksamhet. För vänsterpartiet kommunisterna är alltsammans så suspekt att man vill kommunalisera dem! Den socialdemokratiska misstänksamheten har tagit sig uttryck i att regeringen föreslår ett sämre statsbidrag till enskilda dagis. De 30 000 kr. per årsarbetare inom barnomsorgen som utgår till kommunala dagis tycker inte regeringen bör utgå till de enskilda. Reaktionen har blivit mycket stark mot denna diskriminering. Socialdemokraterna i utskottet har därför gjort en halv reträtt. Det är glädjande och en välförtjänt näsknäpp åt socialministern. Men så långt som till lika behandling vill man inte gå. Anledningen sägs vara att andelen statsbidrag av den totala kostnaden blir för stor. Låt oss titta på varför det blir på det viset. Genomsnittskostnaden för en plats i kommunalt daghem kan för 1984 beräknas till ca 52 000 kr. — jag skulle tro att det är lågt räknat — och för ett kooperativt daghem till högst 40 000 kr. Personalen har samma löner och samma utbildning. Möjligen är personaltätheten större i kooperativet. Av det här skälet täcker naturligtvis statsbidraget en större andel av den totala kostnaden för ett enskilt daghem. Men det betyder inte att föräldrarnas avgifter blir lägre. Tvärtom får föräldrarna oftast betala mer för att ha sina barn i ett föräldrakooperativ eller motsvarande. Kommunerna är de stora vinnarna. Det kan tydligen inte regeringen tåla. Därför vill regeringen att också staten nu skall åka snålskjuts på idealitet och frivilliga insatser. Det är trist. I ett försök att försvara denna diskriminering av enskilda daghem säger utskottsmajoriteten, att det i alla fall skulle bli lägre bidrag i kronor räknat med folkparti-centerpartiförslaget om 40 26 bidrag till bruttokostnaderna. Det är nog litet oförsiktigt att påstå detta utan tillstymmelse till bevis. Som jag nyss påvisat vistas en stor del av barnen kortare tid på dagis än sju timmar. I de fallen kommer, med regeringens förslag, endast halvt bidrag att utgå, dvs. 12 000 kr. per barn, medan det enligt vårt förslag skulle utgå 40 90 av den genomsnittliga kostnaden, eller drygt 20 000 kr. Det är inte säkert att ett föräldrakooperativ klarar av att överinskriva i sådan grad att man klarar det inkomstbortfall som regeringsförslaget förorsakar. Det är, som jag också påvisat, inte kostnaden som avskräcker socialdemokraterna. Det handlar ju om endast 1 26 av antalet platser. Det är i stället den allmänna njuggheten gentemot enskilda initiativ som styr — åtminstone i regeringen. Jag har en allmän känsla av att socialdemokraterna i utskottet har en mer positiv syn på de här frågorna. Statens ekonomiska stöd till förskolebarnens sociala och pedagogiska fostran är snedfördelat. Välfärdslandet Sverige är i själva verket underutvecklat när det gäller att stimulera de små barnens utveckling. En mycket stor del av barnen under sex år får ingen som helst del av statens stöd till daghem och förskolor. Trots att vi vet att barnens intellektuella och sociala mognad skulle må väl av tillgång till lek, musik och viss undervisning i organiserad form redan från mycket tidiga år, får många barn i dag inte den chansen. Folkpartiet menar att vi bör sätta upp som mål att alla barn över tre år så småningom får tillgång till plats i förskola. Jag tror att insikten om att vi i dag snedfördelar resurserna på det här området ökar. Jag hoppas att de medel som föreslås gå till forskning och metodutveckling inom barnomsorg och förskola påskyndar den processen. Herr talman! Regeringens proposition och socialutskottets betänkande omfattar också förslag till nytt statsbidragssystem för social hemhjälp. Här har vi glädjande nog kunnat bli överens över partigränserna. Endast vänsterpartiet kommunisterna mäler sig ur gemenskapen. Anslaget till social hemhjälp har ökat med oroväckande hastighet. Ökningstakten har varit 17 Yo per år under en längre tid. Verksamheten har däremot knappast ökat alls. Samma volym tjänster till de äldre har alltså ständigt blivit dyrare. Det är klart att en sådan utveckling måste hejdas. Såvitt vi kan se är regeringens förslag på den här punkten i stort sett ändamålsenligt. Genom förtydligande av utskottet görs det klart, att statsbidraget utgår på samma premisser också i de fall social hemhjälp ombesörjs av t.ex. ideell sammanslutning för kommunens räkning. Det vi inte kunde bli överens om när det gäller barnomsorgen har vi alltså blivit överens om när det gäller social hemhjälp.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

Herr talman! En viktig utgångspunkt för utformningen av stödet till barnomsorgen måste vara hänsyn till barnen och respekt för föräldrarnas ansvar och önskemål. Enligt moderat uppfattning brister det förslag till stöd till barnomsorg som nu diskuteras på dessa viktiga punkter. Propositionen gynnar de kommunala daghemmen och missgynnar alternativen. Man ser här en klar ambition från regeringens sida att i ännu högre grad politiskt styra barnomsorgen. Det är också angeläget att notera att regeringen nu sviker ytterligare ett vallöfte. I valrörelsen gick man ut och kritiserade de borgerliga partierna för nedskärningar i barnomsorgen. Nu lägger man själv fram förslag som med inflationens hjälp innebär minskning av det statliga stödet. Denna sparmetod är inte särskilt heroisk. Från moderat sida har vi kritiserat detta förhållande tidigare. Vi menar att det är hederligare att gå ut och klart ange sparmålen. Propositionen innehåller också brister i vad gäller faktaunderlag och konsekvenser. Det är anmärkningsvärt att man över huvud taget inte mer ingående presenterat sådana effekter av förslaget. Detta gäller förslaget i fråga om såväl barnomsorgsstöd som stöd till den sociala hemhjälpen. Beslut kommer dessutom att fattas så sent att kommunerna har mycket svårt att bedöma effekterna i sitt budgetarbete. Från moderat sida kritiserar vi förslaget framför allt på följande punkter. Kommunal daghemsverksamhet gynnas ensidigt och betydligt mer markant än inom ramen för nuvarande statsbidragssystem. Enskilda alternativ och familjedaghem missgynnas. Lång daghemsvistelse görs lönsam för kommunerna. Detta är enligt vår uppfattning allvarliga brister, och det är med anledning härav som vi yrkar avslag på propositionen när det gäller statsbidrag till barnomsorgen. Jag vill samtidigt redan nu yrka bifall till reservation 1 och 7. Jag vill också här avge en röstförklaring när det gäller reservation 8 och 9 utifrån innehållet i de reservationerna; de behandlar vårdnadsersättningen. Vi har som bekant också krav på vårdsnadsersättning. Det förs fram i vår huvudreservation, där mom. 7 i hemställan finns angivet. Beroende på voteringsordningen kommer vårt yrkande att falla, om det är så att riksdagsmajoriteten inte bifaller det redan i första voteringsomgången. Det kommer alltså då inte att tas upp i samband med nästa voteringsomgång beträffande reservationerna 8 och 9. Med anledning härav kommer den moderata riksdagsgruppen att avstå från att rösta i voteringen beträffande reservation 8 och 9. Utgångspunkten för stödet till barnomsorgen måste alltid vara barnens bästa och hänsyn till vem som har ansvaret för barnen. Enligt moderat uppfattning är det föräldrarna som har ansvaret. Detta innebär att föräldrarna också skall ha möjlighet att själva välja hur man vill forma sin tillvaro och på vilket sätt barnomsorgen skall ordnas. Socialdemokraterna har tydligen den uppfattningen att samhället måste vara med och bestämma i ökad omfattning. Jag har här i min hand Socialdemokratiska kvinnoförbundets program, och jag vill återge ett par korta meningar ur detta programs avslutande kommentarer: Inom det traditionellt familjepolitiska området kräver vi också stora förändringar. Vi kräver obligatorisk förskola och antyder treårsåldern som den lämpligaste åldern för att starta mer systematisk kollektiv social och intellektuell träning. Jag vill med anledning av det programmet fråga socialministern och företrädaren för socialdemokraternas utskottsmajoritet: Stämmer detta resonemang med regeringens målsättning att alla barn skall in på obligatoriskt daghem från treårsåldern? Jag tror att det är viktigt att vi redan i detta skede har den framtida målsättningen klar för oss när det gäller familjepolitiken och ambitionen när det gäller vem som har ansvar för barnen. Enligt min uppfattning är en sådan förmyndarmentalitet gentemot familjerna förkastlig. Familjen är suverän, och familjens suveränitet måste också värnas. Det är inte vi politiker som i första hand skall bestämma över Johanssons, Petterssons eller Lundströms barn. Inriktningen av barnomsorgen och stödet till denna återspeglar också människosynen. Enligt moderat uppfattning måste man utgå från att människor är olika, har olika förutsättningar och olika behov. Detta gäller inte minst barnen. Endast genom att visa hänsyn mot individernas speciella önskemål och behov, även när de är små, kan vi nå viktiga samhällsmål. Familjens olika önskemål, föräldrarnas olika önskemål och barnens skilda behov måste så långt det är möjligt tillvaratas i dessa sammanhang. Hur skall man då tillgodose valfriheten och allsidigheten och därmed skapa en ökad social trygghet? Först och främst måste man ge familjen ökade förutsättningar att själv ordna sin framtid och sitt praktiska liv. I detta sammanhang vill jag anknyta till vad utskottets ordförande sade, nämligen att det är mycket svårt att diskutera enbart statsbidrag till barnomsorg utan att beröra även andra viktiga familjepolitiska beslut. Ett exempel på detta är skattesystemet, och det är också fråga om stöd eller inte stöd. Från moderat sida har vi under flera år påtalat att det skattesystem som vi har är helt felaktigt ur familjepolitisk synpunkt, inte minst när det gäller barnfamiljer som har en enda inkomst. I dessa dagar har en tidningsdebatt blossat upp om detta, bl.a. i Dagens Nyheter. Astrid Lindgren, som är känd från tidigare Pomperipossadebatt, har nu skrivit brev till regeringen när det gäller just denna fråga, och hon har pekat på att det nuvarande skattesystemet är orimligt för barnfamiljerna. Det skall bli intressant att se om socialministern eller finansministern i detta sammanhang också tvingas till reträtt vid en eventuell ny Pomperipossadebatt. Det viktiga är inte huruvida det blir reträtter på det ena eller det andra sättet på grund av vad som har sagts i debatten; det viktiga är att vi får en ändring i detta felaktiga system, vilket innebär att barnfamiljer med en inkomst så starkt diskrimineras. I detta sammahang får vi också se på hur den socialdemokratiska skattepolitiken slår när det gäller kostnadsökningar för familjer. Skatteök ningarnas effekt på KPI har under ett enda år ökat inflationen med ca 2,5 76. Detta innebär 2 300 kr. för en familj där båda arbetar och har 85 000 kr. resp. 40 000 kr. i inkomst. Varför har vi inte råd att ha barn? Det är en fråga som ställs i dagens svenska familjepolitiska debatt. Jag tror att just inriktningen när det gäller stödet till barnfamiljerna är en av orsakerna till att barnfamiljerna i dag känner osäkerhet och otrygghet inför framtiden. Därför måste stödet inriktas så att barnfamiljerna får en förbättrad situation — det gäller framför allt en ökad valfrihet för barnfamiljerna att ordna sin framtid. I familjens suveränitet måste också rätten att vara hemma och ta hand om barnen när de är små ingå. I fråga om detta har vi från moderat sida föreslagit en vårdnadsersättning med 6 000 kr. till dess att barnen är tre år gamla — vi vill ha detta som ett första steg. Jag skulle gärna vilja fråga socialdemokraterna: Varför är ni negativa till detta? Är det också här fråga om en övergripande politisk målsättning, där regeringen och socialdemokraterna anser att det är fel att någon av föräldrarna är hemma och tar hand om barnen när de är små? Jag vill återigen hänvisa till det socialdemokratiska kvinnoförbundets program, där man skriver att hemarbetet inte innebär någon frihet för kvinnorna — hemmakvinnan är ingen revolutionär. Är det den formen av revolution som den fredliga socialdemokratin vill åtstadkomma, nämligen att alla föräldrar skall ut och jobba, alla barn skall in på daghem, och så har man gjort upp med valfriheten? Jag tror att vi också när det gäller den långsiktiga inriktningen av stödet till barnfamiljerna måste precisera vår uppfattning på de här punkterna. Nu skall jag gå över till de enskilda initiativen och alternativen när det gäller barntillsynen. Varför vill inte regeringen ha alternativ? Det är mycket anmärkningsvärt att socialministern och regeringen lägger fram förslag till stöd för barnomsorgen som innebär att de enskilda alternativen ”drivs i konkurs” och i princip måste läggas ner, om riksdagen skulle fatta beslut i enlighet med propositionen. Det här måste innebära att socialministern har varit medveten om detta och velat ha bort de enskilda alternativen. Nu har socialdemokraterna i utskottet ändrat uppfattning på den punkten litet grand. Man ger ett personrelaterat bidrag till varje avdelning, men det är inte tillräckligt. Under den tid som vi behandlat ärendet i utskottet har förtvivlade föräldrar uppvaktat oss i olika sammanhang. Jag menar att det är både grymt och cyniskt att lägga fram förslag, som skulle innebära att många föräldrar skulle mista sin barnomsorg, om förslagen ginge igenom i Sveriges riksdag. De enskilda daghemmen utgör ju viktiga alternativ till de kommunala. Socialt är det angeläget med de här alternativen, likaså pedagogiskt. Ann-Cathrine Haglund kommer att närmare gå in på de här frågorna längre fram i debatten. Ekonomiskt innebär de enskilda daghemmen en fördel så till vida att de är billigare. För föräldrarna innebär det en fördel, eftersom de då kan ordna barnomsorgen utifrån barnens egna behov och föräldrarnas önskemål. Vi kan också lättare tillgodose barntillsynsbehovet i ett samhälls ekonomiskt kärvt läge. Låt mig peka på ett enkelt schablonexempel. Jag utgår från att vi nu har ungefär 160 000 platser på kommunala daghem till en total samhällskostnad av ca 8 miljarder. 25 20 av de kommunala daghemmen kostar 2 miljarder kronor. Vi vet att de kommunala daghemmen kostar ca 50 000 kr. per plats, de enskilda enligt de uppgifter jag har fått ca 35 000 kr per plats. Låt oss leka med tanken att vi hade haft 25 96 av det totala antalet kommunala daghem i form av enskilda alternativ. Det hade inneburit att vi hade kunnat för samma pengar få ytterligare 17 000 platser i dag. Det hade också inneburit ca 4 000 nya arbetstillfällen för samma kostnad. 17 000 nya platser, 4 000 nya arbetstillfällen, om vi hade valt 25 96 av de kommunala daghemmen i form av alternativa daghem. Vad säger då detta? Enligt min uppfattning säger det att vi måste satsa på alternativen. När socialministern nu reser land och rike runt och kritiserar moderata samlingspartiets diskussion om alternativ i barnomsorg och vård, tycker jag att socialministern verkligen skall ta sig en funderare på detta i lugn och ro. Det blir inte dyrare, de rika gynnas inte, och arbetslösheten grinar oss inte i ansiktet om vi väljer alternativ, utan det blir precis tvärtom. Jag skulle vilja uppmana socialministern att åka till Uppsala eller till Freja-daghemmet på Lidingö eller att besöka en förskola som drivs i kyrklig regi. Socialministern skulle finna att barnen där är precis lika glada som de är i de kommunala daghemmen och att de som arbetar där är precis lika fina som de som tar hand om barnen på de kommunala daghemmen. Låt oss sluta att diskutera i sådana ovidkommande termer och slå varandra i ansiktet, låt oss i stället ta upp en sakdiskussion om de här frågorna. Mitt konkreta räkneexempel visar att för samma kostnad får vi ut fler platser och får ökad sysselsättning, fler föräldrar får barnomsorg, och valfriheten ökar så att föräldrarna bättre kan tillgodose barnens egna behov. Till sist en fråga till socialministern och socialdemokraternas företrädare i utskottet. I en Stockholmsförort håller man nu på att undersöka förutsättningarna att lämna ut en barnstuga på entreprenad, för att pröva ytterligare ett alternativ. Detta är på försöksstadiet. Jag vill fråga: Kommer förslaget från majoriteten i socialutskottet att innebära att ett sådant försök får statsbidrag enligt samma normer som kommunala daghem, eller kommer också ett sådant här alternativ att slås ut? I så fall har man ytterligare strypt möjligheten att söka en breddad utväg när det gäller att lösa barnomsorgsfrågan som sådan. Jag vill gärna ha ett klart besked på den här punkten. Till sist, herr talman: Barnomsorgen måste, som jag sade inledningsvis, bygga på hänsyn och respekt gentemot barnens och föräldrarnas behov och önskemål. I det sammanhanget måste vi ta större hänsyn till valfriheten. Vi måste också visa större tro på föräldrarnas och familjens eget ansvar. Detta måste också vara basen för utformningen av ett statsbidragssystem. Enligt moderat uppfattning brister förslaget från regeringen mycket kraftigt på de här punkterna, och det är därför vi inte kan biträda det. Jag yrkar än en gång bifall till de tidigare nämnda reservationerna.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att barnens situation och frågan om familjepolitiken fått en framskjuten plats i debatten under senare tid. Det kanske kan leda till att socialdemokraterna så småningom kommer underfund med att vi måste ha en familjepolitik som i en helt annan utsräckning än vad som nu är fallet tar hänsyn till barnens och föräldrarnas situation. Socialdemokraterna kommer kanske att inse att vi behöver en familjepolitik som leder till rättvisa mellan barnfamiljerna och rättvisa mellan de olika barnomsorgsformerna — så att de stolta socialdemokratiska frihetsparollerna får ett reellt innehåll. För en dryg vecka sedan hade vi här i kammaren en debatt om barns omhändertagande. Det rådde då inte några delade meningar om att den stora, viktiga frågan framöver i vårt familjepolitiska arbete är hur vi skall kunna eliminera de problem som är anledningen till omhändertagande. Barnens bästa och barnens trygghet måste vara det grundläggande i vårt familjepolitiska arbete. Då är det för barnens del inte bara fråga om materiella ting, utan också om bristande mänskliga kontakter. Barns behov av bättre mänskliga relationer kan inte kompenseras med materiella ting. Därför vill jag säga att vi begår ett stort misstag om vi tror att vi löser dessa djupt liggande problem enbart genom en utbyggnad av den institutionella barnomsorgen i samhällets regi. Problemen ligger djupare än så. Att ha tid med barn är en mycket betydelsefullt. Barn och föräldrar behöver få mer tid att vara tillsammans. Därom borde vi kunna vara överens. Jag vill också säga att vi borde ha med litet mer i debatten om glädjen att ha barn. Det har oftast kommit bort i debatten. Det är mest problemen som diskuteras. Barn och föräldrar behöver alltså ha mer tid för varandra. Centern har slagit fast detta gång på gång, inte minst när vi debatterat de familjepolitiska frågorna i riksdagen. Det var därför som — vilket socialministern kommer ihåg — Fälldinregeringen våren 1978 införde rätten till förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar. Det är därför som vi kräver vårdnadsersättning, som kan utgå bl.a. till dem som förkortar sin arbetsdag från åtta till sex timmar just för barnens skull. Nu har socialdemokraterna upptäckt hur stort behov barnen har av sina föräldrars tid. I en TV-intervju på måndagen hävdade vice statsminister Ingvar Carlsson behovet av förkortad arbetstid. Då vill jag påminna Ingvar Carlsson, även om han inte är här i dag, och socialdemokraterna om att problemen går att lösa. Vi har från centerns sida visat modellen. Jag kan rekommendera Sten Andersson att se litet på vad förslaget och beslutet från 1978 innehåller. Ge de föräldrar som redan med hjälp av befintlig lagstiftning väljer att förkorta sin arbetstid med två timmar, till sex timmar per dag, ekonomisk ersättning. Gör det med hjälp av vårdnadsersättning, vilken vi i centern vill bygga ut. Centerns förslag — jag vill upprepa det än en gång för socialdemokraterna — innebär ju att vårdnadsersättningen utgår till föräldrar som på heltid, deltid eller genom att förkorta sin arbetstid från åtta till sex timmar vill ta hand om och få mer tid för sina barn. Den vårdnadsersättning en skall vara beskattad och trygghetsgrundande. En ersättning på 40 kr. per dag, som vi föreslog i riksdagen senast i våras, ger den som förkortar arbetstiden från åtta till sex timmar full kompensation för inkomstbortfallet upp till en inkomst på ungefär 59 000 kr. per år. Detta innebär alltså att man ger lagen om rätt till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar ett reellt innehåll. Men det har socialdemokraterna inte velat göra. Herr talman! Samhällets stöd till barnfamiljerna måste utgå från barnens behov och ge barnfamiljerna möjlighet till valfrihet. När vi säger det menar vi valfriheten att vårda barn i hemmet, att ha tillgång till bra daghem i kommunal regi, familjedaghem, föräldrakooperativ eller liknande. Under det här året har vi ofta fått lyssna till och läsa om hur socialminister Sten Andersson sagt sig vara plågad av barnfamiljernas ekonomiska situation. Jag menar, att om Sten Andersson vill göra sin plåga lite mindre smärtsam, borde han ha visat det i den proposition som vi nu behandlar. Så är emellertid inte fallet, utan socialministern kommer att få dras med sin plåga. Inte heller kan man finna något av vice statsminister Ingvar Carlssons stolta frihetsparoller i den här propositionen. Jag tror att många hade väntat sig det. Nåväl, vi har behandlat den proposition som har lagts fram, och vad har vi då funnit? Jo, att regeringens förslag till statsbidrag till barnomsorgen ökar orättvisorna mellan barnfamiljerna, mellan barnomsorgsformerna och mellan kommunerna. Barnens behov måste styra barnomsorgen. Den bästa omsorgen är den som passar familjen bäst, som medger valfrihet, som finns i barnens närmiljö, som tillåter föräldramedverkan och därmed större möjligheter för barn och föräldrar att umgås. Den mest decentraliserade barnomsorgen utanför hemmet är den föräldraledda daghemsverksamheten, en omsorgsform som inte socialministern vill slå vakt om. Den socialdemokratiska regeringen prioriterar nu, liksom tidigare, den kommunala heldagsomsorgen och sätter andra barnomsorgsformer i strykklass. Det gäller såväl föräldraledda s.k. kooperativa daghem som familjedaghem. Ulla Tillander kommer senare att i ett anförande gå in ytterligare på denna fråga. När det gäller deltidsförskolan har socialministern en kostlig formulering på s. 5 i sin proposition. Där skriver han, apropå deltidsförskolan: ”I debatten om statsbidragen till barnomsorgen har ibland föreslagits att också deltidsförskolan för sexåringar borde omfattas av statsbidragsgivningen. Jag vill emellertid erinra om att statsbidraget till barnomsorgen är avsett att underlätta för kommunerna att bygga ut en verksamhet som inte motsvarar den efterfrågan som finns. Något sådant motiv finns inte när det gäller den allmänna förskolan. Alla sexåringar erbjuds i dag plats i deltidsgrupp eller daghem.

Den andra konklusionen av det här resonemanget blir att de kommuner där daghemsutbyggnaden är klar — där man inte har tillräckligt med barn — inte skulle få statsbidrag, därför att det inte finns behov av utbyggnad. Det är så statsrådet resonerar här! Det är, som sagt, en mycket kostlig beskrivning.

Det är så, Sten Andersson, att deltidsförskolan i stora delar av landet är den helt dominerande formen för pedagogiskt stöd till barn i 5-6-årsåldern utöver hemmets insatser. Men den finner inte nåd hos socialdemokraterna, och trots beslutet att kommunerna skall ställa platser till förfogande och gör det, vill man inte vara med. I den kommunala barnomsorgen har ca en tredjedel av 0-6-åringar plats, och statsbidrag utgår till denna verksamhet med ca 6 miljarder per år. Kommunernas insats är ungefär lika stor. Två tredjedelar av denna barngrupp omfattas således inte av den kommunala barnomsorgen, utan omsorgen om dessa barn får föräldrarna svara själva för, antingen genom vård i det egna hemmet eller på annat sätt. Att de gör en stor samhällsnyttig vårdinsats, som bör värdesättas och ersättas av samhället, tycker jag borde stå utanför all diskussion. Men tyvärr är så inte fallet. Socialdemokraterna vägrar att acceptera ett sådant synsätt och har under årens lopp motsatt sig förslag som innebär att dessa vårdformer skall få bidrag. Det kan inte vara fråga om ekonomi utan mer om ideologi från socialdemokraternas sida. Vilka bevekelsegrunder socialdemokraterna än må ha måste jag säga att detta är ett besynnerligt uttryck för jämlikhetsoch rättvisepolitik. Det nya förslaget till statsbidragsregler innebär genom sin konstruktion en styrning av det kommunala beslutsfattandet. Från centern har vi yrkat avslag på detta nya förslag. Vi vidhåller det tidigare av regeringen Fälldin framlagda och av rikdagen beslutade förslaget till bidragssystem, som socialdemokraterna med kommunisternas hjälp rev upp. Alltså: 40 96 av bruttokostnaderna skall utgå för daghem, fritidshem, deltidsförskolor, öppna förskolor och familjedaghem. För icke kommunala institutioner, exempelvis föräldraledda daghem, skall statsbidrag utgå under förutsättning att de är med i kommunernas barnomsorgsplan. Utskottets ordförande, som också är reservant, har tidigare utförligt behandlat reservation 2, som gäller bl.a. den här frågan. Vi menar att detta system, som vi föreslår nu igen, är rättvist, eftersom det ger barnfamiljerna mer likartade förutsättningar och ger stöd också till kommuner med låg sysselsättning och litet behov av heltidsomsorg. Framför allt är det bra för barnen, eftersom det gynnar lokala lösningar i barnens närmiljö och ger förutsättningar för ökad föräldramedverkan. Men detta system finner inte nåd hos de socialdemokratiska företrädarna. Vi hoppas att vi så småningom skall kunna få en ändring till stånd och få ett rättvisare system. De ekonomiska frågorna för barnfamiljerna har inte minst under den senaste tiden blivit föremål för en livlig debatt och många olika redovisningar. Barnfamiljerna drabbas särskilt hårt av regeringen Palmes ekonomiska politik. Därför är det nödvändigt att förbättra och stärka stödet till barnfamiljerna. Regeringen väljer i stället att öka de ekonomiska klyftorna. Det som nu är aktuellt och som barnfamiljerna får känna på är borttagandet av en stor del av de befintliga livsmedelssubventionerna. Centern kräver att skilda former av barnomsorg, i hemmet, i kommunala eller enskilda omsorgsformer, skall jämställas. Detta förutsätter också att en utbyggd vårdnadsersättning blir en naturlig del av den familjepolitiska arsenalen. För att skapa bättre rättvisa i familjepolitiken är det nödvändigt att även få en reformering av skattesystemet i syfte att åstadkomma ett ökat inslag av bärkraftsprincipen. Rosa Östh kommer att i sitt anförande ta upp den andra delen i propositionen och utskottsbetänkandet, nämligen den sociala hemhjälpen. Därför ber jag att till slut få yrka bifall till reservationerna 2, 7 och 8 samt i Övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall till att börja med citera ur ett brev som jag fått från förskollärarna i Norrbotten: ”Det är redan idag stora skillnader mellan kommunerna när det gäller kvalitet och utbyggnad av barnomsorgen, dessa skillnader kommer att bli ännu större med det nya systemet. Ju fattigare kommuner desto sämre barnomsorg. Det vill man delvis lösa genom att regering och riksdag ska slå fast klarare mål och riktlinjer för förskolan. Detta är i och för sig väldigt positivt men det blir ändå stora orättvisor för barn i olika kommuner så länge man inte också ger klara direktiv om antal barn och personal per avdelning.” Vidare säger man i brevet att det är lönsamt rent samhällsekonomiskt att bygga ut barnomsorgen. I Kommunförbundets undersökning från förra året har man räknat ut att en förälder inte ens behöver arbeta heltid för att en daghemsplats skall bli lönsam för samhället.

I propositionen om ett ändrat statsbidragssystem påstås att omsorgerna om barn, äldre och handikappade sedan länge är prioriterade samhällsområden. Vidare sägs att omsorgerna om dessa grupper fortsättningsvis skall prioriteras, även om också högt prioriterade områden måste anpassas till de ramar som samhällsekonomin ger. Efter denna honungslena och direkt vilseledan de inledning utsätts både barnomsorgen och äldreomsorgen för grova angrepp, i vad gäller både utbyggnad och kvalitet. Vpk avvisar propositionens förslag beträffande statsbidragens utformning och omfattning för barnomsorgen och den sociala hemhjälpen. Vi vill i stället ha statsbidrag som både tryggar en utbyggnad av dessa verksamheter och garanterar en bra och jämn kvalitet inom dem. Grundprincipen för barnomsorgen i regeringens förslag är: ju fler inskrivna barn och anställda desto mer statsbidrag. Propositionens förslag torde ligga väl i linje med strävandena mot ett s.k. ökat resursutnyttjande, dvs. överinskrivning och flexibilitet i verksamheten. För att ytterligare öka inskrivningen föreslår regeringen att ytnormen slopas. Eftersom årsbidraget per årsarbetare inte är differentierat efter personalens utbildning, finns det faktiskt stor risk för att kommunerna frestas ”spara” genom att anställa barnskötare och outbildad personal i stället för förskollärare och fritidspedagoger. Tidigare räknades statsbidraget till barnomsorgen upp i takt med kostnadsindex. Regeringen föreslår nu en höjning med 4 96 och att indexregleringen upphör. Det innebär i realiteten en sänkning av statsbidragen i relation till den förväntade kostnadsutvecklingen. Man öppnar dörren för överinskrivning och bromsar utbyggnadstakten inom barnomsorgen. Det trodde jag faktiskt inte den socialdemokratiska regeringen om. Överinskrivningar och omorganisationer sker redan inom barnomsorgen ute i kommunerna. Det förekommer protester och uttalas oro både bland personal och föräldrar. 20-grupper, som bara för ett år sedan verkade vara sällsynta, börjar komma allt oftare. T. o. m. 23-25-grupper har jag hört talas om. I Stockholm skall man ta in ytterligare 2 000 barn i daghemmen och 1000 på fritidshemmen utan att bygga ut med en enda plats. Tala om överinskrivning! I min kommun ökade barnantalet med 20 20 för något år sedan, också där utan utbyggnad. Man kan säga att socialdemokraterna går i spetsen för överinskrivningar. Inger Båvner i Stockholm säger: ”Visst går det att överinskriva.” Och John-Olle Persson säger: ”Alla måste offra sig.” Socialministern själv har tagit sitt eget dagis som argument för att det går bra att överinskriva. Det är barnen och barnfamiljerna som får betala för att politikerna inte tar sitt ansvar för utbyggnaden och kvaliteten inom barnomsorgen. Löftena om en snabb utbyggnad av barnomsorgen har inte infriats. Inte ens det i och för sig ynka utbyggnadsmålet i femårsplanen om 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 nya fritidshemsplatser har kunnat uppnås. Femårsplanen har ”missat” med en tredjedel av platsantalet. Dessutom ingick i överenskommelsen att s.k. full behovstäckning skulle vara uppnådd 1985. Om det går i denna snigeltakt, är vi långt inne på 2000-talet, innan det målet kan förvekligas. Kortsiktigt innebär propositionens förslag en ökning av statsbidragen med mellan 1 och 3 46 för daghem och fritidshem. Men eftersom indexregleringen av statsbidragen föreslås upphöra, kommer kommunerna att få vidkännas en minskning av statsbidragets storlek inom bara något år. Kommunerna kommer alltså att få ta ett än större ekonomiskt ansvar för barnomsorgen. Enligt vpk:s mening borde statsbidragen utformas så att de blir en verklig stimulans för kommunerna att bygga ut verksamheten. Bidragskonstruktionen bör dessutom vara sådan att den gynnar en kvalitativt bra barnomsorg. Därför måste statsbidragen kopplas ihop med bindande miniminormer för personaltäthet, ytnormer och barngruppsstorlekar. För att säkra både den kvantitativa och den kvalitativa utbyggnaden av barnomsorgen föreslår vi både ett driftsbidrag och ett anordningsbidrag. Driftbidraget föreslås utgå med 75 90 av de faktiska driftkostnaderna och täcker på så sätt personalkostnaderna. För att åtminstone infria utbyggnadslöftet från femårsplanen föreslår vi ett temporärt anordningsbidrag. Detta bör utgå med 20 76 av kommunernas investeringskostnader för de ca 60 000 platser på daghem och fritidshem som återstår i femårsplanen. Till sist vill jag något ta upp de s.k. alternativa daghemmen. I den allmänna debatten om barnomsorgen finns i dag en tendens till att vilja segregera barnomsorgen. Man säger det inte rätt ut, utan man pratar om alternativ barnomsorg eller om valfrihet i barnomsorgen. Dessa olika termer står för olika privata eller halvprivata barnomsorger. Man vill, som det heter, ha ökad konkurrens inom barnomsorgen. Orden ökad konkurrens för tankarna till marknadskrafterna. Men man kan inte handla med barn som man handlar med bilar eller TV-apparater. Vi kan inte köpslå om en bra barnomsorg. Tvärtom måste barnen få kosta. Och det är på tiden att politiker här i riksdagen, i regeringen och ute i kommunerna lär sig att förstå detta. Jag hävdar att vi har råd med en bra och utbyggd barnomsorg. S. k. alternativ barnomsorg förespråkas av de borgerliga partierna. Det har klart sagts ut också av de tre föregående talarna i denna debatt. Det är inget förvånande. Privat barnomsorg med vårdnadsbidrag är en borgerlig variant. Mot den varianten står en annan syn på barnomsorgen, som bl.a. vpk föredrar och förespråkar, nämligen den kollektiva, den gemensamma barnomsorgen, som samhället ansvarar för. Barnomsorgen är på en del håll i dag inte bra. Den behöver klart förbättras. Den socialdemokratiska regeringens förslag i propositionen försvårar denna förbättring. Regeringens förslag är dåligt för en bra barnomsorg. Därför har vi från vänsterpartiet kommunisterna föreslagit att propositionen skall avslås — men inte på samma grunder som de borgerliga partierna. Det behövs ett statsbidragssystem som tvingar och stimulerar kommunerna att bygga ut barnomsorgen. Hundratusentals barn står fortfarande i kö, och de stora förhoppningar som fanns inför den s.k. femårsplanens genomförande har kommit på skam. För de föräldrakooperativa daghemmen innebär regeringens förslag vissa ekonomiska försämringar. Utskottet föreslår en ekonomisk kompensation med 30 000 kr. per avdelning. Vänsterpartiet kommunisterna har i första hand ett annat förslag när det gäller de föräldradrivna daghemmen, nämligen att de övergår i kommunal regi med kommunalt ekonomiskt ansvar på samma sätt som för övrig kommunal barnomsorg. Vi har förståelse för att föräldrar startar daghem, eftersom utbyggnaden på vissa håll är så otroligt dålig. Det visar sig också att de föräldrakooperativa daghemmen uppstår där det är stora brister, t.ex. i Uppsala och i Göteborg, där kommunen har varit mycket dålig på att bygga ut i vissa stadsdelar. I och för sig finns det ju inget behov av föräldradrivna daghem, om bara utbyggnaden tillgodoser de behov som finns. Vänsterpartiet kommunisterna har många gånger tidigare påtalat behovet och vikten av en aktiv föräldramedverkan inom barnomsorgen. Föräldrarna begriper sig i högsta grad på sina barn, Ingemar Eliasson. De erfarenheter som vunnits i de föräldrakooperativa daghemmen i vad gäller föräldramedverkan bör kunna användas och utvecklas inom den vanliga barnomsorgen. För att åstadkomma en verklig föräldramedverkan och ett verkligt föräldrainflytande inom barnomsorgen måste denna organiseras och lagstadgas. Förslagsvis bör föräldrarna garanteras möjlighet att tillbringa en vecka varje år inom barnomsorgen på ett eller annat sätt. Ekonomisk ersättning för detta bör kunna utgå, t.ex. genom föräldraförsäkringen. Vi föreslår att man utreder frågan om hur föräldramedverkan praktiskt skall kunna förverkligas, både ekonomiskt och organisatoriskt. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till vpk-reservationerna vid detta betänkande.